Herr talman! Det finns väl anledning att uppskatta socialministerns engagemang i dagens debatt — det är bra när regeringsledamöter kommer till kammaren och lämnar programförklaringar. Men det är inte bara propositioner som behöver föranleda debatt i kammaren. Det kan också vara andra initiativ. Även enskilda riksdagsmän eller grupper av riksdagsmän kan ju ta initiativ, och de frågor som då tas upp behöver inte vara mindre väsentliga än de som regeringen tar upp i sina propositioner. Det kan vara tvärtom. Så även om jag är tacksam för socialministerns engagemang i dag vill jag fortsätta och fråga: Var befann sig socialministern den dag när alkoholproblematikens bakgrund och behandlingsmetoderna ställdes under debatt här i kammaren? Eftersom utskottets talesman inte på något sätt berörde vpk-motionen i det stycket, hade det kanske varit på sin plats att socialministern gjort det. En fråga blir inte ointressant bara därför att den tagits upp i en motion från vpk. Jag menar naturligtvis inte att socialministern skall visa någon speciell Nr 159 uppmärksamhet mot vpk, men han kunde ha visat litet uppmärksamhet mot de hundratusentals alkoholberoende som problemet gäller. Han kunde ha tagit upp en diskussion och givit en redovisning av regeringens syn med anledning av att frågan hade aktualiserats i riksdagen. Sedan skulle jag vilja begagna tillfället, även om det är sent, när vi nu har socialministern här och be honom litet grand utveckla en del saker, som jag och många andra varit oklara över när det gäller regeringens politiska inställning till drogproblematiken. Skulle socialministern vilja kort sammanfatta sin politiska ståndpunkt när det gäller bakgrunden till drogmissbruket och ange vilka huvudsakliga mekanismer som ligger bakom det hela? Skulle socialministern också samtidigt — vilket är det logiska komplementet — vilja säga någonting om vilka huvudprinciper som bör gälla för en upplyst, vetenskaplig och någorlunda progressiv behandlingsideologi? Det finns så många egenartade behandlingsformer och det förekommer så många inslag i diskussionen om behandlingen av drogproblematiken att det vore intressant att få ett svar. Jag säger inte detta för att vara polemisk utan därför att jag menar att det är av vikt att få höra socialministerns uppfattning.

Herr talman! Vi kan naturligtvis sätta i gång en diskussion om var initiativet ligger. Jag inledde mitt anförande med några uppskattande ord över att ledningsgruppen tillsattes och att propositionen kom så relativt snabbt. I de orden låg naturligtvis ett erkännande av att socialministern har ett särskilt intresse för dessa frågor, vilket jag också känner till från hans arbete i socialutskottet. Men vid sidan av detta har vi socialdemokratiska motioner, inte bara denna från Thure Jadestig och Carl-Eric Lundgren, vilken resulterade i en kartläggning, utan också en tidigare motion i vårdfrågan. Tillsammans har vi — socialdemokratin, socialministern som är centerpartist och Per Gahrton som är folkpartist och som har hänvisat till sitt landsmöte — dragit i gång det arbete som nu pågår. Vi kan också konstatera att regeringen inte var helt enig. Enligt uteslutningsmetoden måste det då bli moderata samlingspartiet som inte har gillat att regeringen satte i gång detta arbete. Vi kan emellertid lämna den frågan. Beträffande antalet platser tror jag att socialministern något missuppfattade mina två inlägg. Man frågade kommunerna hur mycket de var beredda att bygga och kom fram till det antal som jag här har angivit. Ledningsgruppens ordförande, som ju är statssekreterare — vi utgick hela tiden från att det fanns en kontakt med regeringen — förklarade att man behövde 200 nya platser. Det angav han i två intervjuer i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 14 oktober 1977. Antalet prutades sedan till dessa 160 platser. Det är väl ändå en riktig historieskrivning? Eftersom jag nu höll på 200 platser, har vi gjort det också i motionen och i reservationen. Per Gahrton lovade nu att det säkert kommer att bli så många platser om behovet finns där. Ja, behovet finns där, men ett problem återstår att lösa, nämligen planeringen. Därför har också regeringen föreslagit 160 platser att 173 byggas inte nästa år utan under en tvåårsperiod. Planeringsverksamheten är viktig. Man måste veta hur långt man kan sträcka sig.

Herr talman! Jag har klargjort anledningen till de 160 platserna, Evert Svensson. Huvudmännen, som ju har ansvaret för detta, ansåg sig inte hinna med mera. Det program vi lagt fram är ett paket och byggt på realistiska utgångspunkter. Jag tyckte att Evert Svensson började mycket bra i sitt första anförande, men han ändrade sig litet sedan. Jörn Svensson och jag hade här en debatt där vi diskuterade alkoholfrågorna. Jörn Svensson blixtrade till litet mot mig vid detta tillfälle för att jag drogiin ett visst land i debatten. Jag kan gärna gå Jörn Svensson till mötes när det gäller att ge en förklaring till en principiell, politisk viljeinriktning. Jag kan för det första hänvisa till s. 30 i propositionen. Där står: ” Både akoholmissbruk och narkotikamissbruk kan vara uttryck för psykiska och sociala svårigheter, där orsaken ofta är att söka i samhällets egna brister. I kampen mot missbruket, som i högsta grad är en fråga om att förhindra dess uppkomst och spridning, måste dessa orsaker bekämpas. Det ställer stora krav på samhället. Sociala brister måste angripas. Otillräcklig sysselsättning, brister i arbetsmiljön och otillfredsställande boendeoch fritidsmiljö är exempel på negativa faktorer som kräver motåtgärder. Det är angeläget att skapa ett öppnare samhälle med en djupare kontakt och gemenskap mellan människorna. Den enskildes vilja till ansvar och inflytande måste tas till vara. På alla områden måste samhällets motståndskraft mot missbruk stärkas.” Jag kan tala om för Jörn Svensson att jag under den tid, ett och ett halvt år, som jag varit socialminister har rest ganska mycket i landet. Jag har besökt alkoholistanstalter och där inte bara talat med personalen, vilket varit mycket värdefullt, utan jag har haft överläggningar med de gäster som finns på anstalterna. Jag har varit på ungdomsvårdsskolorna, jag har varit ute på behandlingshemmen för narkomaner, jag har varit på RIA-verksamheten, och i måndags var jag i Malmö och besökte både RIA-verksamheten och Hindbyhemmet, där jag samtalade med de intagna. Detta har varit oerhört värdefullt därför att jag fått ett någorlunda grepp om de olika behandlingsmetoderna. Jag har fått synpunkter från dem som finns där för behandling. När det gäller behandlingsmetoderna har jag tidigare givit uttryck för den uppfattningen att om vi skall lyckas, har vi behov av olika behandlingsmetoder. Alla människor är inte lika; en metod passar bäst på en person och en annan bäst på en annan. Jag har velat säga detta än en gång. Men när det gäller narkotikabehandlingsmetoderna har vi inte fått någon ordentlig utvärdering så att vi riktigt vet vad som är den bästa metoden. Vi har i denna proposition givit klart uttryck för att vi måste satsa på forskning och utvärdering av behandlingsmetoderna. Jag besökte också Rosengårdsområdet i Malmö, herr Svensson, och det är väl också ett bevis på att det som hände på 1960-talet inte var det allra bästa för den sociala miljön. Därvidlag har vi haft vår uppfattning hela tiden. Man byggde in de sociala problemen i dessa betongorter. Där fordras i dag enorma satsningar från den sociala sidan för att klara saken. När det gäller den nya socialutredningen och den proposition vi håller på att arbeta med ser jag som en av de allra viktigaste uppgifterna de markeringar som görs i denna utredning. Det gäller att socialvårdens folk skall komma in i samhällsplaneringen. Det skall inte bara vara tekniska och ekonomiska värderingar som är avgörande, utan det är fråga om människans livsmiljö, och då måste detta in i planeringsstadiet.

Herr talman! Jag talar tydligen för långsamt och för omständligt, så att tiden går för fort för mig. Jag ville tacka för de båda svar som jag fick på mina två frågor om utredningen och direktiven. Riksdagen har begärt att få en utredning om narkotikamissbrukets omfattning. Det är klart att riksdagen skall ha svar på hela sin fråga och inte på en del av denna fråga, eftersom vi i så fall fortfarande inte kommer att veta någonting om alla de siffror som förekommer i den här debatten. Vi känner alla till att det finns olika bedömningar, och det är alltså viktigt att vi får svar på den frågan. Efter vad socialministern nu har svarat mig utgår jag från att så också kommer att bli fallet och att utredningen således kommer att redovisa det totala missbruket. Sedan gäller det frågan om de bakomliggande faktorerna. Jag kan hålla med dem som säger att det är omöjligt att göra en grundläggande undersökning av dem. Därför har vi också sagt att det är fråga om en belysning. Jag vill läsa in till protokollet vad utskottet anför: ”Ett område som därvid kan bli aktuellt gäller den s.k. missbrukarkarriären. Sådana undersökningar, anförs det, kan bl.a. ge ökade kunskaper om de bakomliggande orsakerna till narkotikamissbruk. Med hänsyn till vad socialutskottet anförde i det ovan nämnda betänkandet 1976/77:11 vill utskottet understryka att utredningen bör ägna denna fråga särskild uppmärksamhet.” Jag fattar socialministerns inlägg så, att han för sin del har understrukit vad utskottet har skrivit här.

Herr talman! Jag skall ärligt och uppriktigt tacka för svaret. Det var många relevanta synpunkter som kom fram tack vare det här replikskiftet. Låt mig bara komplettera dem med tre frågor!

Som jag tidigare har påpekat har detta varit en filosofi som varit grundläggande i Sverige under efterkrigstiden, och man hart.o.m. velat göra gällande att den skulle leda till högsta möjliga välstånd. — Det var den första frågan. Den andra fråga som jag vill ta upp är följande. Det spred sig en känsla av igenkännande när socialministern nämnde namnet Rosengård. Det var mycket bra att han tog upp segregeringen i boendet som en bland många faktorer i en social utstötningsprocess. Socialministerns eget parti har på senare tid stärkt sina politiska ställningar i många fullmäktigeförsamlingar. Detta är en av faktorerna bakom det faktum att man har fått en stark ökning av villabyggandet. Men dessa villaförstäder utgör väl ett påtagligt exempel på social segregering genom att de indirekt leder till att de som inte har råd att bo i villa hamnar på andra ställen? Den tredje frågan är: Var står socialministern i tvångsfrågan? Jag begär inte på något sätt en utförlig utläggning — tiden är för knapp för det — men jag skulle helt kort vilja formulera frågan så: Är socialministern för ökat myndighetstvång när det gäller de drogberoende, eller är han för minskat myndighetstvång för de drogberoende räknat i förhållande till dagens läge?

Herr talman! Jag tror inte att det är någon som vill acceptera A-, B och C lagsuppdelningen. Men det har väl blivit så på grund av att det finns vissa personer som har haft och har svårt att arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Jag har följt den här verksamheten mycket noga under årens lopp — bl.a. för att jag har en del av det politiska ansvaret för detta i mitt eget län — och under den tiden sett vad som går att göra i exempelvis de anpassningsgrupper som vi har fått. Genom t.ex. en omplacering på en arbetsplats kan man se till att en människa slipper att bli utslagen. Utslagningen börjar dock inte alltid på arbetsmarknaden. Den börjar många gånger i koltåldern, förstärks i skolan så att personerna när de kommer till arbetsmarknaden är utslagna. Utslagningsprocessen förstärktes genom den koncentration som ägde rum på 1960-talet; Jörn Svensson har ett exempel i Rosengård. Jörn Svensson talade om segregationen i boendet. Jag menar att vi inte skall ha ett byggande där vi ”slänger ut” flerfamiljshusen i ett område och villorna i ett annat, utan vi måste ha en planering där vi får ett bostadsbyggande med både-och, där människor också kan cirkulera. Var står socialministern i tvångsfrågan? frågar Jörn Svensson. Jag har vid många tillfällen givit uttryck för att det är den frivilliga vården som måste vara den grundläggande. Men vi måste se till att de människor som inte har insikt om sin situation får hjälp. Jag har inte mött något motstånd på den punkten, utan diskussionen har gällt frågan om var tvånget skall ligga — det tvång som behövs. Jag skall inte avslöja mer för vi arbetar med denna fråga, och inom en inte allt för avlägsen framtid skall Jörn Svensson kunna få besked.

Herr talman! Ett utbrett narkotikamissbruk och annat missbruk av beroendeframkallande medel är enligt mångas uppfattning tecken på brister i vår sociala välfärd. Vi har alltså misslyckats med att skapa ett samhälle där alla känner trivsel och gemenskap, där man har ett värde och känner att man behövs, där barn - Nr 159 och ungdomar inte betraktas som tillsynsoch disciplinproblem. Alltför Onsdagen den många slås ut ur samhällsgemenskapen redan i skolan, ibland ännu tidigare. 31 maj 1978 Detta har tidigare diskuterats. Alltför många kommer aldrig in på arbetsmarknaden och många får lämna den i förtid. 30 000-40 000 ungdomar står i dag helt utan arbete, och ganska snart avslutar nya ungdomsgrupper sin utbildning eller värnplikt. 2 000 unga människor förtidspensioneras varje år. Vilka är då dessa hårda och människofientliga mekanismer som orsakar denna utslagning? Det är av största vikt att ta reda på detta. Det hade varit bra om socialministern hade uttalat sig lika klart i detta hänseende som han gjorde härom veckan i debatten om befolkningsutvecklingen. Där diskuterades ju ingående en mängd tänkbara orsaker till att det föds ett allt mindre antal barn, bl.a. samhällets brister. Frågan bedömdes då som så allvarlig att man vetenskapligt skall reda ut orsakerna. Den särskilda utredning som socialministern nu har tillsatt skall enligt utskottets uppfattning titta på de bakomliggande orsakerna. Detta, samt det nyligen framlagda förslaget om nya samhällsvetenskapligt inriktade forskartjänster på missbruksområdet, borde innebära att vi ganska snabbt kan vänta oss resultat i den frågan. Till dess får vi göra som i befolkningsfrågan, ange tänkbara orsaker och förslag till lösningar. Så mycket är dock klart att vi inte löser narkotikaproblemet genom dagens beslut. Det måste ses som ett kortsiktigt aktionsprogram. Att narkotikamissbruket aldrig kan accepteras som en del av vår kultur är vi överens med socialministern om. Men vilka brister i samhället som är allvarligast och vilka insatser som bör prioriteras för att avhjälpa bristerna är vi nog mindre överens om. I propositionen anges att sociala brister måste angripas. ”Otillräcklig sysselsättning, brister i arbetsmiljön, otillfredsställande boendeoch fritidsmiljö är exempel på negativa faktorer som kräver motåtgärder”, står det i propositionen. Till detta kan läggas: Ojämn inkomstoch förmögenhetsfördelning, ökade klyftor, försämrad levnadsstandard för barnfamiljer, otillräcklig barnomsorg, brist på inflytande, konkurrensoch prestationsmentalitet. Ungdomsarbetslösheten måste här särskilt uppmärksammas. Det är beklagligt att riksdagen tidigare i dag avslagit våra förslag om förstärkta resurser i kampen mot just ungdomsarbetslösheten. Jag upplever nuvarande förhållanden som en skamfläck för vårt samhälle. Insatser behövs, som synes, på bred front. Det räcker inte att vi har ett av världens mest utvecklade sociala trygghetssystem. Vi får inte slå oss till ro med det. Vi måste gå vidare, kritiskt granska och förbättra samhället. Skolan har sitt särskilda ansvar enligt socialministerns uppfattning. Jag tänker här begränsa mig just till skolans ansvar. Vi diskuterar nämligen inte bara vården, utan vi behandlar också andra krav som tagits upp i olika motioner. 177 Alla ansträngningar måste göras för att motverka en tidig utslagning av barn och ungdomar. Därför vill vi bygga ut och förbättra barnomsorgen, därför vill vi stödja barnfamiljerna och därför är vi mycket angelägna om att förverkliga SIA skolan. Skolan kommer då i större utsträckning än tidigare att kunna anpassas till den enskilde elevens förutsättningar och intressen. Genom ett förändrat arbetssätt skall i första hand de svagpresterande elevernas behov tillgodoses. Det nuvarande betygssystemets roll i ungdomars utslagning får i detta sammanhang inte underskattas. Ett centralt inslag i riksdagens beslut om skolans inre arbete var att skolan skulle ses som en del av elevens totala miljö. Som ett uttryck för detta underströks bl.a. att föreningslivets möjligheter till medverkan såväl under som efter skoldagens slut skulle förbättras. Genom det statsbidrag på 25 milj.kr. till allmän fritidsverksamhet i kommuner som föreslogs av den socialdemokratiska regeringen och som anvisats för budgetåret 1977/78 har den första del i SIA-reformen som kommit att förverkligas blivit den allmänna fritidsverksamheten före och efter skoldagen. Bidraget har använts främst till föreningsledd eftermiddagsverksamhet för barn och ungdom. Det har möjliggjort glesbygdsverksamhet, aktiviteter i nybyggda bostadsområden, temadagar, lovverksamhet och särskilda satsningar på föreningslösa och handikappade barn och ungdomar. Detta har hunnit ske redan det första året trots kort planeringstid för det lokala föreningslivet. Inför nästa läsår är planeringen av verksamheten redan i full gång i samarbete mellan föreningsliv och kommunala myndigheter. Vi kan inte godta det motiv man åberopat för att dra in bidraget. Om statsbidraget slopas kommer sannolikt det allra mesta av den verksamhet som satts i gång att upphöra. Höjningen av aktivitetsstödet utgör ingen kompensation för bortfallet av detta bidrag. Föreningarnas möjlighet till medverkan kommer därför drastiskt att begränsas. Vi anser en sådan utveckling synnerligen olycklig, främst med tanke på att verksamheten i stor utsträckning är inriktad på barn och ungdomar som har ett speciellt behov av meningsfulla och stimulerande fritidsaktiviteter. Genom uppvaktning av representanter för 28 ungdomsorganisationer och genom flera skrivelser har kulturutskottet tidigare uppmärksammats på att förslaget att slopa bidraget mötts med bestörtning bland organisationer och kommuner. Vi är inte beredda att på detta sätt förfuska SIA reformen utan föreslår i motionen 1841 att anslaget skall utgå också nästa budgetår. Jag är medveten om att riksdagen tidigare har tagit ställning i den här frågan. Vi bedömer den dock som så viktig att vi ytterligare en gång vill ha den prövad. Kanske finns här ledamöter som har funderat över tidigare besluts innebörd och funnit det mindre välbetänkt. Kanske finns det de som i likhet med oss reservanter har den uppfattningen att en fortsatt och fördjupad satsning på barns och ungdomars fritid i anslutning till skolan är viktig för att aktivt motverka att vissa ungdomar drivs in i missbruk av olika slag. Bengt Bengtsson, som står efter mig på talarlistan, har i alla fall tyckt det förut. I en interpellationsdebatt den 23 november 1976 sade han: ”En meningsfull fritid byggd på våra barns och ungdomars individuella intressen — det må gälla idrott av olika omfattning, hobbyverksamhet osv. — har stor betydelse. En meningsfull fritid är enligt min och mångas uppfattning viktig och ingår som en värdefull del i det förebyggande arbetet för att komma till rätta med narkotikaproblemet.” Vi håller med. Och observera att det inte är fråga om någon överbudspolitik från vår sida. Det är bara fråga om att behålla ett anslag som under den tid det funnits betytt väldigt mycket. Än viktigare framstår kravet i dag när ekonomiministern häromdagen sagt ifrån att kommunerna får skära ned hälften av sin planerade expansion. Han hotade t.o.m. med lagstiftning. Det betyder ju att kommunerna får än större svårigheter att erbjuda en god fritid. Statsbidraget är mot denna bakgrund verkligen välmotiverat. Kom inte och säg att det inte finns pengar. Det har ni i andra sammanhang visat att ni anser er ha. Alltihopa är en fråga om fördelning och prioritering. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! Thage Peterson har med anledning av den s.k. Volvoaffären frågat mig dels vilka åtgärder den svenska regeringen har vidtagit eller underlåtit att vidta för att klara Volvos utvecklingsproblem med svenska utvecklingsresurser, dels vilken principiell syn jag har på utländska förvärv av stora utvecklingsbara svenska företag. Det är inte möjligt att lämna något uttömmande svar på problemställningar av den här arten i ett frågesvar på tre minuter. Till att börja med vill jag emellertid erinra om att principöverenskommelsen om norskt delägarskap i Volvo har träffats inom ramen för det avtal om energioch industrisamarbete som regeringarna i Sverige och Norge ingick förra året. Från svensk sida var detta ett led i ansträngningarna att långsiktigt säkra leveranser av olja från Norge och att underlätta för svenska företag att vinna insteg i oljeprospekteringen i Nordsjön. Det förutsattes därvid att svenska företag, efter överenskommelse direkt med berörda norska intressenter, som motprestation skulle bidra till den industriella utvecklingen i Norge. Volvoavtalet bör skapa förutsättningar för att få fram ett långtidsavtal om Den svenska regeringen har emellertid också sett mycket positivt på Volvos intresse för ett svensk-norskt industrisamarbete. De nu aktuella samarbetsplanerna innebär betydande fördelar även ur svensk synpunkt. Det är en felaktig bild som spritts, när man gjort gällande att Volvoavtalet bara innebär att norska intressenter så att säga köper in sig i Volvo. De ställer ju också andra resurser till förfogande, som ger koncernen som helhet bättre expansionsmöjligheter. Det norska engagemanget innebär dessutom en vidgad hemmamarknad för Volvo. Jag har själv haft möjligheter att följa förhandlingarna mellan Volvo och den norska regeringen sedan tidigt i vintras. I detta sammanhang vill jag också erinra om att vi från svensk sida ställt som villkor att en sysselsättningsökning i Norge inte får ske på bekostnad av sysselsättningen i Sverige. När det gäller Thage Petersons fråga om att klara Volvos utvecklingsproblem med svenska utvecklingsresurser vill jag svara, att avtalet inte får ses som ett sätt att klara några akuta Volvoproblem. Några sådana behov finns inte. Nej, avtalet har kommit till stånd för att ge Volvo en offensiv inriktning, som inte är möjlig med bara svenska resurser. Jag hoppas att Thage Peterson liksom jag betraktar Norge som en god och fullvärdig partner. Sammanfattningsvis blir därför mitt svar på Thage Petersons första fråga, att det tilltänkta svensk-norska samarbetet bör ge Volvokoncernen som helhet bättre utvecklingsmöjligheter än en utveckling baserad på enbart svenska resurser. Därför har jag aktivt följt och verkat för detta avtals tillkomst. Regeringen kommer att i positiv anda pröva de olika åtgärder som behöver vidtas för att föra avtalet i hamn. Svaret på den andra frågan är att man med en sådan samarbetsform dessutom minskar riskerna för framtida utländsk dominans i svensk bilindustri, något som jag i likhet med Thage Peterson skulle känna oro för.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Jag vill först inledningsvis göra gällande att Volvoaffären blev något av en krasch för den borgerliga regeringens industripolitik. Affären är ett svårt nederlag för principerna bakom regeringens näringspolitik, och det är det jag skall uppehålla mig vid i mitt första inlägg. 1. Sysselsättningseffekterna blir omfattande. Regeringen utlovade 400 000 nya jobb. Följden av avtalet blir nu att Volvos mesta expansion naturligen kommer att äga rum i Norge. Redan i starten får Norge 3 000-5 000 nya arbetstillfällen. Det innebär ca 200 000 kr. per jobb. Som statsministern måste vara medveten om kommer vi icke att klara att ordna nya jobb i Sverige för den summan. 2. Socialdemokratin har krävt en strukturfond för industriell utveckling. Landets industriminister har spottat åt sådana förslag. Hade våra förslag accepterats, hade Volvoaffären inte behövt ske. Jag vill göra gällande att de industripolitiska effekterna nu blir omfattande, genom att produktutveck 3. Regeringens beslut att slopa arbetsgivaravgiften kostade statsbudgeten 4 miljarder kronor. För en femtedel av detta belopp köper Norge nu 40 96 av vårt industriföretag. Volvoavtalet visar i all sin nakenhet det omöjliga i regeringens generella politik. 4. Vi harkritiserat regeringen för att ensidigt ha sysslat med krisbranscher. Men när det gäller att satsa offensivt i näringspolitiken, satsa på utvecklingskraftiga industrier, har man inte fattat några beslut. Regeringens olika näringspolitiska doktriner har fallit till marken i och med att Volvoaffären kom till stånd. 5. Om vi hade haft löntagarfonder hade vi kunnat hjälpa Volvo och kanske också en och annan annan industri, som nu befinner sig i farozonen till följd av kapitalbrist, t.ex. NCB. Så till den andra frågan som jag ställt till statsministern: Vad händer om Sverige fortsätter att hålla sig passivt när delar av svenskt näringsliv säljs till utländska intressen? Många svenskar har varit förundrade över regeringens passivitet. Många svenskar är nu oroade över vad som kan hända i framtiden. Min fråga till statsministern är: Hur kommer regeringen att hantera liknande frågor när utländska intressen vill köpa in sig i svenska företag? Om t. ex tyska intressen vill köpa in sig ytterligare i svensk skogsindustri, om Westinghouse vill köpa in sig i ASEA, kommer statsministern och industriministern i dylika situationer att hoppas på att de fria marknadskrafterna skall reda ut situationen eller kommer regeringen då att vidta åtgärder som ger möjlighet att försvara den svenska industrins intressen?

Herr talman! Jag är tacksam för påpekandet om debattreglerna, som Thage Peterson kände till i förväg liksom jag. Det är omöjligt att svara på alla Thage Petersons frågor — jag skall ta upp några. Satsa offensivt och inte bara på krisbranscher, sade Thage Peterson. Det skulle man ha kunnat klara med strukturfonden. Den skulle byggas upp genom att man skulle ha haft kvar arbetsgivaravgifterna. Hur mycken offensivförmåga hade man inte därmed tagit ifrån alla de företag som nu genom regeringens politik slipper betala arbetsgivaravgiften? Hur mycket pengar skulle man då inte i stället ha måst gå in med för att ge företagen den styrka som de nu får på det här sättet? Jag tror att det finns skäl för Thage Peterson att fundera över vilken effekt den vidtagna åtgärden får, innan han 181 framställer den andra möjligheten på det sätt som han gör.

Det skulle vara intressant att få veta hur socialdemokratin slutligen ställer sig till detta samarbete med norrmännen. I den första kommentaren noterade jag att ni var positiva till det här samarbete med norrmännen, som ställer sina aluminiumresurser och plastresurser till förfogande och som ger oss möjlighet att få ett oljeavtal. Men på Thage Petersons anförande nu verkade det som om ni beklagar denna affär. Det vore bra att få ett besked i den frågan.
Herr talman! Jag sade att många svenskar är förundrade över regeringens passivitet i den här affären, förundrade över att Sveriges regering i denna affär har stått så totalt vid sidan av händelserna. Huvudskälet härtill är att regeringen på grund av sina olika näringspolitiska idéer tvingas att föra en passiv näringspolitik. De borgerligas nej till strukturfonden tvingade i praktiken ut Volvo till Norge. Regeringen driver ju ut företagen genom sin passivitet. I ett sådant läge hade det varit bra, herr statsminister, att ha såväl strukturfonden som de pengar som sedan användes för att sänka arbetsgivaravgiften. Nu säger statsministern i sitt svar att man träffat en överenskommelse om att svenska företag som motprestation till oljeöverenskommelsen skall bidra till en industriell utveckling i Norge. Detta är en intressant nyhet som statsministern kommer med. Den föder ett par frågor: Fördes diskussion med Volvoledningen om att Volvo skulle svara för en sådan motprestation? Sade regeringen så här till Volvo: Någon miljard får ni inte av oss, men går ni till Norge, så får ni 750 milj.kr., om ni säljer 40 96 av Volvo till norska intressen? Det skulle vara intressant att veta vad det finns för planer hos statsministern och industriministern. Hur många andra svenska företag är utlovade till Norge som motprestation för detta oljeavtal, som statsministern nämner i sitt svar? Hur många svenska företag, som vi nu inte vet så mycket om, står på lut? Det vore bra om jag kunde få ett svar på den frågan.

Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att det inte behövs några ytterligare utfästelser, efersom den norska regeringen förklarat sig beredd att diskutera leveranser av olja som norrmännen redan förfogar över. Man har dessutom sagt att man är beredd att låta svenskarna komma med i prospekteringen av de nya fälten. Sverige har i anslutning till detta också fått gå in och köpa andelar i tidigare prospekteringar. Jag förstår inte varför Thage Peterson målar upp en sådan här bild. Han — Nr 159 talar om passivitet och säger att vi har stått vid sidan av händelserna. Hur länge tänker Thage Peterson och andra upprepa dessa beskyllningar, när fakta är att jag hela tiden följt denna fråga och aktivt verkat för att få en lösning till stånd. Får jag än en gång påminna Thage Peterson om ett väsentligt faktum: Det finns och fanns inget aktuellt ekonomiskt behov hos Volvo för att trygga det ordinarie utvecklingsprogrammet. Samarbetet med norrmännen innebär att man får utvecklingsresurser på nya områden. Det är det som är den fundamentala skillnaden.
Herr talman! Statsministern ger ett intryck av, såväl i svaret som i sina inlägg, att vara statsminister i Norge, men nu är herr Fälldin det i Sverige och därav mina frågor. Får jag tolka herr Fälldins svar på min fråga om motprestation så att den enda utlovade motprestationen enligt oljeavtalet var Volvo. I och med att Volvo till 40 96 har sålts till norska intressen, har alltså den svenska regeringen klarat den delen av avtalet. Inga andra avtal är ju aktuella. Vidare blev jag litet förvånad när herr Fälldin sade att Volvo inte skulle ha några utvecklingsbehov. Men det var ju därför som Volvoledningen förde en diskussion med regeringen om 1 miljard kronor till en ny bilmodell. Om inte Volvo hade haft kapitalbehov, så hade väl inte den diskussionen behövt föras med regeringen. Framför allt hade man väl inte behövt söka kontakt med den socialdemokratiska regeringen i Norge. Jag har ingenting emot samarbetsavtal mellan Sverige och Norge, men det bör vara enligt en industriplan.

Herr talman! Volvo harinte ställt något krav till den svenska regeringen om att få I miljard kronor. Det har förts diskussioner om behovet av att ställa resurser till förfogande för utvecklingsprogram inom den ordinarie verksamheten. Vi har sagt att vi är beredda att göra en utredning därom, eftersom vi har två stora bilföretag i Sverige. Det utvecklingsprogram som nu rullar i Volvo har sin säkra finansiering, något som Thage Peterson kan få besked om. På tal om motprestation vet Thage Peterson liksom jag att Volvo och andra företag har full frihet att diskutera med de nordiska grannländerna om sådana här saker. Det uttalades klart och öppet i samband med det samarbetsavtal som träffades mellan industriministrarna för ett år sedan. Mot denna uppläggning av det norsk-svenska samarbetet riktades då ingen kritik från socialdemokratins sida. Vid Nordiska rådets senaste sammanträde uttalades som ett önskemål från socialdemokratin att man skulle gå vidare med just den här typen av samarbete. Mitt svar till Thage Peterson blir att detta avtal för med sig en offensiv möjlighet för Volvo, som både tryggar sysselsättningen vid företaget i Sverige och ger ökade sysselsättningsmöjligheter.
Herr talman! Det är inte jag som har talat om motprestation, utan det har statsministern gjort i sitt svar. Jag frågade vilka svenska företag som nu står på tur för att leva upp till den motprestation som den svenska regeringen har lovat den norska. Man kan ställa följande fråga till Sveriges regering, vilken den än är: Har den svenska regeringen intresse och ansvar för sysselsättningen i ett stort industribolag som Volvo? Svaret är självfallet ja. Till det vill jag säga att en socialdemokratisk regering hade gått in och stött Volvo via strukturfonden och Utvecklingsbolaget. Vi hade inte tvekat när det gällt att tillsammans med Volvo diskutera fram en lösning. Man kan fråga sig vad Volvo skulle göra i den uppkomna situationen. Nu vände man sig till den socialdemokratiska regeringen i Norge. Volvochefen har själv sagt, att när det blev nej hos den svenska regeringen så vände man sig till den norska. Därför stämmer inte uppgiften om att Volvo inte skulle ha kapitalbehov för att utveckla en ny bilmodell. Jag undrar varifrån statsministern har fått det.
Herr talman! Thage Peterson känner säkert till att Volvochefen har sagt att detta avtal med Volvo inte alls har att göra med den diskussion som tidigare fördes mellan regeringen och Volvo om utvecklingen av Volvos ordinarie program. Jag påstår att det utvecklingsarbetet är säkrat. Nu säger Thage Peterson: Om vi hade haft en socialdemokratisk regering, så skulle denna regering ha gått in och givit Volvo det kapitalstöd företaget ansett sig behöva. Ni har uttalat ert positiva intresse för samarbete med Norge. Den socialdemokratiska filosofin är tydligen den att vi skulle komma till norrmännen och säga: Vi behöver inget kapital av er, men vi behöver tillgång till era råvaror och ert kunnande, t.ex. ert aluminium och vad ni har utvecklat inom plastindustrin. Vi vill ta vara på det och vidareutveckla det, men vi vill inte samarbeta med er på mera jämbördig fot. Låt mig påminna om att det fortfarande finns ett svenskt majoritetsinflytande Volvo. Frågan till Thage Peterson är: Är det så socialdemokraterna vill behandla sina nordiska vänner att man går till dem och säger att vi sköter det här och att de inte skall ha något inflytande alls?
Herr talman! Frågan blir intressantare och intressantare: Varför vände sig Volvo till Norge? Nu säger statsministern: Det var inte därför att Volvo behövde pengar för att utveckla en ny bilmodell eller klara sitt expansionsbehov, utan det var av andra skäl. Var då skälen de som statsministern möjligen antyder i svaret, nämligen att diskussionerna med den norska regeringen var sådana att norrmännen måste få ett svenskt företag som motprestation för att sluta ett avtal om olja, något som vi egentligen inte vet så mycket om så länge inte fler fakta har redovisats? Jag tror f. ö. att vi gör klokt i att inte diskutera fråganom <Nr 159 oljan så länge inte regeringarna i Oslo och Stockholm har presenterat de Onsdagen den planer de har. 31 maj 1978 Vad beträffar vårt tillstånd att leta efter olja så är det väl ingenting att glädja sig över ännu. Ett sådant avtal blir ju värdefullt endast om det finns olja. Om det inte finns olja, herr statsminister, kommer avtalet tvärtom att innebära kostnader som med all sannolikhet skattebetalarna i så fall får bära.

Herr talman! Volvo vände sig till Norge, Thage Peterson, för att få tillgång till resurser, t.ex. på aluminiumsidan och plastsidan, som inte finns i Sverige. Med tillgång till dessa resurser kan Volvo utveckla en aktivitet som eljest inte är möjlig. Det är svaret på frågan varför Volvo gick till Norge - det svaret har jag lämnat förut, men jag upprepar det. Jag betraktar detta som positivt. Det blir ett bra samarbete. I fråga om oljan gäller två saker. Svenska regeringen har fått besked om att man nu kan träffa långtidsavtal om betydande kvantiteter olja som norrmännen redan har - den behöver man inte söka. Det är fullt klart. Till detta kommer en möjlighet att vara med i prospekteringen. Visst är det något av ett lotteri, men det är, har jag förstått, en möjlighet som vi är intresserade av. Vi försöker ju att hitta olja också på svensk botten. Jag tror att lotteriet är mindre i de norska områdena, där det finns svart på vitt på att det verkligen finns olja. Konstigare än så är det inte med det, Thage Peterson.
Herr talman! Jag började med att säga att sett utifrån Sveriges synpunkt - och det är utifrån den synpunkten jag har ställt mina frågor — så innebär Volvoaffären ett nederlag för regeringens näringspolitik med avseende på såväl sysselsättningseffekter som industripolitiska effekter. Politiken i allmänhet och framför allt den långsiktiga näringspolitiken måste syfta till att man inte bara får syssla med problembranscherna, som regeringen och industriministern nu gör, utan också kan föra en offensiv branschpolitik. Statsministern har vid ett par tillfällen frågat om socialdemokraternas inställning till nordiskt samarbete. Socialdemokratin har mer än något annat parti i detta land värnat om samarbetet i Norden, men vi hävdar samtidigt att en regering naturligtvis måste ha en plan för det nordiska samarbetet. Industripolitiska uppgörelser mellan Sverige och ett eller flera andra nordiska länder måste ingå som led i en genomtänkt samarbetsplan.

Herr talman! Skillnaden mellan denna regerings politik och socialdemokraternas politik är att ni försöker bli offensiva genom att ha kvar och öka bördorna på näringslivet i allmänhet för att sedan kunna dela ut de pengarna. Vi tar bort pålagor och vägrar att lägga på nya därför att det skall finnas utvecklingsresurser i alla företag. Vad som är mest offensivt av de båda 185 metoderna kan vi diskutera länge, men jag tror att det ute i våra samhällen finns en växande förståelse för att den offensiva väg som denna regering har valt är den riktiga. Vi börjar ju se vissa tecken på det. Se exempelvis på våra exportsiffror! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Thage Peterson jämställer den socialdemokratiska norska regeringen och norska företag med tysk och amerikansk storfinans. Får jag säga att när jag och andra företrädare för denna regering har talat om nordiskt samarbete, i Nordiska rådet och i andra sammanhang, så har vi menat att vi skall åstadkomma praktiska resultat. Och det praktiska resultat som nu har uppnåtts är bra för detta samarbete, och det är bra för Sverige. Därför har jag biträtt denna lösning.
Herr talman! Nej, herr Fälldin, jag har inte gjort den jämförelsen. Jag har utan att få svar frågat statsministern: Hur kommer regeringen att hantera liknande frågor, när utländska intressen vill köpa in sig i svenska företag, om t.ex. ITT är intresserat av att köpa in sig i LM Ericsson eller om Westinghouse vill köpa halva ASEA, eller om tyskarna vill gå in i ytterligare svensk skogsindustri? Vad kommer den svenska regeringen då att ha för inställning till de frågorna? Volvoaffärens klantiga hanterande av regeringen och regeringens passivitet betyder att många svenskar ställer sig dessa frågor och det gör att de inför framtiden är litet skrämda för vad den svenska regeringen kommer att göra med svensk industri. Frågorna till statsministern i det avseendet kvarstår i kalla fakta.

Där går den främsta och effektivaste försvarslinjen. När man som socialdemokraterna vill gå vidare och lägga bördor på företag som försämrar deras konkurrensförmåga, så ökar de risker som Thage Peterson här har tagit upp. Om frågan skulle uppkomma att en multinationell jätte vill köpa ett svenskt företag, så vet Thage Peterson liksom jag att det finns alldeles speciella regler för sådana förvärv. De reglerna kommer vi att utnyttja för att skydda svenskt näringsliv. Men den främsta försvarslinjen går som sagt ut på att inte lägga på sådana pålagor att den egna konkurrenskraften försvagas. Vi kan diskutera detta i evighet. Här står uppenbarligen uppfattning mot uppfattning.
Herr talman! Regeringens ekonomiska politik har lett till så mycket gott, säger statsministern. Men vad har det blivit för sysselsättningseffekter? Inte har vi fått några 400 000 nya jobb sedan herr Fälldin tillträdde. Tvärtom. Sedan herr Fälldin övertog regeringsskutan har 70 000 industrijobb gått förlorade. Och vad har de industripolitiska effekterna blivit av regeringens näringspolitik? Industriministern kan för statsministern tala om de olika siffrorna i krisbransch efter krisbransch. Denna kammare har också i dag beslutat om åtskilliga 100 milj.kr. till NCB. Jag kan inte se ett enda tecken på att regeringens generella politik har betytt någon framgång för svensk industri. Tvärtom. Ni har trumfat igenom ett beslut om sänkta arbetsgivaravgifter som betyder flera miljarder. De 4 miljarderna hade varit bra att ha för en offensiv näringspolitik, för en strukturfond som exempelvis skulle ha kunnat hjälpa Volvo och även NCB och andra svenska industrier i en offensiv satsning för framtiden. Någon sådan politik har regeringen inte fört. Tvärtom har regeringens politik inneburit ytterligare arbetslöshet i det svenska samhället. Vi behöver bara se på siffrorna!

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig hur jag bedömer att Volvos principavtal med den norska regeringen om ett samarbete inom energioch industriområdena kommer att påverka dels lokaliseringen av Volvos framtida produktion, dels förläggningen av utvecklingsarbetet på en ny personbilsmodell. C.-H. Hermansson, Oswald Söderqvist, Rolf Hagel och Kurt Hugosson har ställt skilda frågor till statsministern dels angående vilka konsekvenser för sysselsättningen Volvoaffären väntas leda till, dels om regeringen har några planer på att i olika former gå in som ägare i AB Volvo eller den svenska bilindustrin. Dessa frågor har överlämnats till mig. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Volvo har tillkännagett att man tecknat ett principavtal med den norska regeringen om ett samarbete avsett att skapa förutsättningar för utveckling av ett svenskt-norskt industrikomplex, baserat på fordonstillverkning, komponenttillverkning och energi. Avtalet skall ses som ett led i det norsk-svenska industrioch energisamarbetet som sedan länge har diskuterats mellan de två länderna. Genom den överenskommelse som träffades mellan de norska och svenska industrioch energiministrarna förra året skapades ramarna för ett ökat samarbete mellan de båda länderna. Volvoavtalet faller inom den ramen. Avtalet kommer enligt vad jag har erfarit att ligga till grund för detaljförhandlingar mellan berörda parter, inklusive de anställda. Jag vill till Lennart Pettersson säga att jag inte har anledning att ge mig in på några spekulationer om vad blivande norska intressenter i Volvo kan komma att inta för ståndpunkt i olika frågor t.ex. när det gäller sysselsättningen. Enligt vad jag har erfarit planeras utvecklingsarbetet för viss ny bilmodell komma att förläggas till Norge. Rolf Hagels och Kurt Hugossons frågor om effekter på sysselsättningen av Volvos samarbete med Norge kan i dag inte besvaras. Det är alldeles för tidigt att ha någon uppfattning om detta redan nu. Min allmänna bedömning är att samarbetet skapar förutsättningar för en positiv utveckling av sysselsättningen i Sverige. Genom den samrådsverksamhet som industridepartementets etableringsdelegation bedriver har jag fortlöpande hållit mig informerad om utvecklingen vid Volvo Penta i Uppsala. Genom svar på en fråga som jag lämnade i kammaren den 27 februari i år gav jag också min syn på situationen vid Volvo Penta i Uppsala. Jag vill som svar på Oswald Söderqvists fråga säga att såvitt mig är bekant berörs Volvo Pentas verksamhet i Uppsala inte alls av Volvos nu tillkännagjorda planer på samarbete med Norge. Volvoledningens beslut att till sommaren 1979 helt upphöra med tillverkningen av utombordsmotorer står fast. I oktober månad förra året tillkallade jag en särskild utredare med uppdrag att analysera alternativa utvecklingsvägar för svensk bilindustri. Samtidigt gav regeringen statens industriverk i uppdrag att utreda vissa frågor rörande svensk bilindustri. Under hela den tid som bilindustriutredningen har bedrivits har jag hållit mig nära informerad om hur dess arbete framskridit. Bilindustriutredaren har tidigare i dag redovisat resultaten av sitt arbete för mig och därvid presenterat ett förslag som jag är beredd att förverkliga. Jag ämnar således uppdra åt statssekreteraren i industridepartementet att nära följa utvecklingen inom svensk bilindustri genom en speciell kontaktgrupp för bilindustrifrågor. De båda bilföretagen har under hand ställt sig positiva till att delta i en sådan kontaktgrupp med representanter från koncernledningarna. Vidare förutsätter jag att gruppen håller nära kontakt med de anställdas fackliga organisationer. Genom detta arrangemang räknar jag med att ett viktigt forum har skapats för fortlöpande information och diskussion om utvecklingen inom bilindustrin. Som svar på C.-H. Hermanssons och Kurt Hugossons frågor vill jag slutligen meddela att några åtgärder från regeringens sida i syfte att förstatliga AB Volvo eller andra delar av den svenska bilindustrin eller att tillskjuta ägarkapital till denna industri inte är aktuella.

Herr talman! Vpk:s kritik av regeringens handlande och underlåtenhetssynder i Volvoaffären är av principiellt annan art än den socialdemokratiska som vi nyss hört. Vår kritik gäller två frågor: 1. Att Volvo i oljefrågorna tillåts ta ledningen i stället för regeringen när det gäller relationerna till Norge. Presskommunikén från statsminister Thorbjörn Fälldin den 22 maj är ett beklämmande dokument. Där talas först om målen för den svenska energipolitiken och om regeringens handlingslinjer. I det följande stycket sägs: ”AB Volvo har idag slutit ett principavtal med den norska regeringen -—--". Men låt mig slå fast: Det är den svenska regeringen som skall sköta Sveriges oljepolitik, inte multinationella bolag. 2. Att regeringen välsignar Volvos fortsatta utflyttning från Sverige. Nu är detta möjligen konsekvent ur den borgerliga regeringens ståndpunkt, eftersom dess industripolitik bl.a. markerats av a. minskning av antalet industriarbetsplatser i Sverige, b. fortsatt ökning av kapitalexporten och antalet anställda i svenskägda företag utomlands. Men ur samhällsekonomisk synpunkt och utifrån lönarbetarnas intressen är det förkastligt. Produktion av aluminium och plast kan klaras också i Sverige, vilket egentligen var det enda argument som herr Fälldin nyss anförde för Volvoaffären. Den delvisa utförsäljningen av Volvo till Norge kommer att öka sysselsättningssvårigheterna i det här landet. Herr Åslings påstående om motsatsen är gripet ur luften. Det finns goda skäl för det krav som allt fler bilarbetare och andra ställer, nämligen att den svenska bilindustrin bör nationaliseras. Det handlar om två av Sveriges allra största industriföretag, som dessutom är mycket vinstgivande. Samhällsekonomi och sysselsättning är två av skälen. Andra skäl har med makten över ekonomin och med frågan om produktionens inriktning att göra. Bilindustrins produktion bör mer inriktas på alternativ produktion av kollektiva transportmedel. Nationalisera Volvo — då blir det lättare att lägga makten över företaget, där den bör ligga! Det är ingen nationell politik att sälja ut svensk industri för oljepengar. Det är heller ingen socialt acceptabel politik att minska sysselsättningen i Sverige. Detta föranleder två kompletterande frågor till herr Åsling: 2. Hur anser regeringen att samhället skall kunna få tillräcklig kontroll över utvecklingen av bilindustrin? En kontaktgrupp kan ju inte anses vara tillräcklig.

Herr talman! Industriministern har mycket riktigt svarat på min interpellation i februari i år angående Volvos, i det här sammanhanget, lilla och obetydliga Uppsalafabrik och sysselsättningen där. Då, liksom nu, sade industriministern att han höll sig fortlöpande informerad om utvecklingen genom industridepartementets etableringsdelegation. Då, liksom nu, hade han inte mycket att komma med när det gäller frågan om hur sysselsättningen vid denna lilla fabrik skulle lösas. Vi talade då också om den stora utlandsetablering som Volvo stod i begrepp att starta, nämligen den stora fabrik som skall byggas i Brasilien, där det skall satsas 500 milj.kr. till en början. Jag frågade på vilket sätt en sådan etablering hjälpte arbetarna och övriga sysselsatta vid Volvo Penta i Uppsala och på andra ställen också för den delen.

Vi räknar med — och har anledning att räkna med — att ledningen för företaget känner sitt sociala ansvar och är medveten om att ett svenskt företag också har ett ansvar för svenska arbetare och tjänstemän.” Jag fann mig då föranlåten att beteckna det som barnsligt att förvänta sig att ett företag som Volvo, liksom andra stora företag, skulle känna något slags socialt ansvar när de ekonomiska intressena stod i förgrunden. Men jag inser nu att det var fel. Det var inte oförstånd som fick industriministern att svara på det här sättet, utan det var cynism. Industriministern visste vid den här tidpunkten förmodligen om utflyttningen. Det kan inte vara riktigt, som det sägs här i svaret, att den nu planerade etableringen i Norge inte påverkat sysselsättningen vid Volvo Penta. Det är den divisionen som skall flyttas, och det hänger naturligtvis ihop med att man lägger ned den som olönsam betraktade tillverkningen vid Uppsalafabriken och flyttar andra delar, som är mer lönsamma, till Norge i samband med den här stora affären. Jag skulle vilja fråga industriministern om den vetskapen påverkade förhandlingarna eller påtryckningarna på Volvo i samband med den här historien i Uppsala i februari i år.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Låt mig först säga att det inte finns någon anledning att klandra vare sig Volvos företagsledning eller den norska staten i den här affären. De kommer sannolikt var för sig utifrån sina utgångspunkter att göra en god affär. Men frågan är, herr industriminister: Kommer Sverige som nation att tjäna på detta? Kommer de Volvoanställda att kunna känna större trygghet för sin sysselsättning än om det blivit en svensk lösning? Jag är inte säker på det. Regeringen hade nyckeln till en svensk lösning i sin hand men sade nej. Därmed kommer sysselsättningsfarhågorna in i bilden. Nu säger industriministern i sitt svar på mina frågor, att han inte har anledning att ge sig in på några spekulationer om vad blivande norska intressenter i Volvo kan komma att inta för ståndpunkt i olika frågor, t.ex. när det gäller sysselsättningen. Låt mig säga att jag betraktar det som ett otillfredsställande svar. Det är nämligen så, herr industriminister, att ni har att ta ställning till den affären i regeringen därför att det finns sådana lagar som föreskriver det. Därför är det er uppgift att precisera er på den här punkten, att lämna garantier för att det inte sker något negativt med den svenska sysselsättningen. Det är ju bl.a. ur den synpunkten en regering måste ta ställning. Norska staten tar nu över — om det går som regeringen vill — 40 96 av ägarinflytandet i Volvo, och det är inte avkastningen på det kapitalet som den i och för sig är ute efter. Det är något annat den är ute efter — sysselsättning. Jag frågar därför än en gång: Vilka garantier för sysselsättningen i Sverige kan ni som industriminister ge innan ni ger tillstånd till den här affären på regeringsnivå? Låt mig till sist beröra en annan sak. Herr Åsling frågar: Är ni emot samarbete med Norge — ja eller nej? Men så enkel är nog inte den här frågan, herr Åsling. Det skall, enligt min uppfattning, inte vara ett samarbete till vilket pris som helst. Vi diskuterar ändå här i kväll Sveriges största industriföretag och dess framtid. Jag tror inte att det svenska folket vill ha ett samarbete till vilket pris som helst. F.ö., vad är det för substans i det industriavtal som ni så flitigt citerar och som hittills endast har inneburit att vi kommer att sälja ut sysselsättning? Det är i varje fall det enda vi hittills har sett. Det skulle vara intressant att få en precisering av vilka fördelar det här innebär för den svenska sysselsättningen, inte bara vilka fördelar det har för den norska sysselsättningen.

Herr talman! Frågeställarna har olika utgångspunkter för sitt frågande. Lennart Pettersson, som nyss var uppe, anklagade Sveriges regering för passivitet och uttryckte en viss beundran för den norska regeringens agerande och även för Volvos agerande, eftersom affären legat i bådas intresse. Jag läste dagen efter affären en ledare i en tidning som kan betraktas som Lennart Petterssons huvudorgan. Där ber man att få göra en honnör för Volvos ledning, som skött korten så skickligt, liksom också för den socialdemokratiska regeringen i Norge som förstod Volvos betydelse bättre än den svenska regeringen. Jag delar uppfattningen att de två parterna har handlat med hänsyn till vad som för dem var bäst. Det är alldeles riktigt, att när Volvo pressade Norge till att göra dessa insatser, var det i och för sig skickligt från Volvoaktieägarnas synpunkt. Men jag betraktar det egentligen inte som skickligt utan som ett hänsynslöst spel med arbetstillfällen i vårt eget land. Det finns en mycket bestämd trend i dag, nämligen den att allt fler företag flyttas ut från vårt land. Allt fler företag så att säga internationaliserar sin produktion och tillverkar komponenter i en rad olika länder. På det sättet utnyttjar företagen sina förmåner i resp. länder för sina egna syften. Det är ett resultat av det systemet som vi kan se i det här fallet. Följden blir alltså att ännu fler arbetstillfällen kommer att försvinna från det här landet. Volvo har tillverkning på flera platser i Sverige, bl.a. i den stad varifrån jag själv kommer, nämligen Göteborg, där det redan är otroligt svårt när det gäller arbetstillfällen. Snart närmar man sig en helt ohållbar situation.

Jag vet inte vad länsarbetsdirektören bygger denna uppfattning på, men jag kan väl inte utgå ifrån att den så att säga har tagits ur luften. Jag frågar alltså: Vad är det som gör att herr Åsling å ena sidan kan säga, att det är alldeles för tidigt att ta ställning till vad affären kommer att betyda från sysselsättningssynpunkt, och att han å andra sidan, i nästa mening, slår fast att förläggningen av biltillverkningen till Norge kommer att vara någonting positivt för svensk sysselsättning? Var det positivt för svensk sysselsättning att man förlade en del av sin produktion till Holland, och är det positivt för svenska arbetare att förlägga sysselsättning till Brasilien?

Herr talman! Här har i kväll i debatten talats om regeringens passivitet i det spel som föregått det preliminära avtal som slutits mellan Volvo och den norska regeringen. Jag vill hävda att passiviteten — kanske också en negativ inställning från regeringen förra hösten — är bakgrunden till att Volvo tvingades söka kapital på annan plats än i Sverige. I november 1977 gjordes framställningar från Volvo om att svenska staten skulle gå in med ett kapitaltillskott för utvecklingsprojekt. Regeringen vägrade. Enligt pressuppgifter lär statsministern då ha sagt att Volvo tog upp frågan om resurser för att utveckla nästa bilgeneration. Han konstaterade att det inte gick att gå in i ett enskilt projekt i endast ett av landets två bilföretag. Volvo fick i stället beskedet att man tillsatte bilindustriutredningen. Då kunde regeringen inte ingå i ett enskilt projekt. I dag har riksdagen fattat beslut om 400 milj.kr. till ett regeringen tydligen mer närstående företag. Detta är bakgrunden. Samtidigt försökte man åstadkomma en sammanslagning av svensk bilindustri för att därigenom öka dess styrka. Då agerade enskilda regeringsledamöter, inte minst handelsministern, på ett sätt som gjorde att den tanken gick över styr. Jag har efteråt förstått att den anknytning som finns mellan folkpartiet och den nu avgående verkställande direktören i Saab naturligtvis hade sin betydelse. Jag har ställt två frågor till industriministern. Jag frågade om regeringen nu är beredd att satsa ett kapital motsvarande vad den norska regeringen är beredd att satsa. Industriministern svarar att han inte är beredd att vara med om någon socialisering av Volvo. Men här gäller det att se till att vi i framtiden verkligen får ett rejält svenskt inflytande. Sysselsättningsfrågorna har redan berörts av Rolf Hagel. I svaret säger industriministern nonchalant att det är ”för tidigt att ha någon uppfattning om detta redan nu”. Om någon i detta land skall ha en uppfattning om vad denna affär innebär för sysselsättningen är det väl landets industriminister. Detta begär vi att få ett besked om, inte minst vi som representerar Göteborg. Göteborg blir av med 6 000-7 000 industriarbetsplatser såsom en följd av varvsnedläggningen. Att vi i det läget inte kan få ett besked från industriministern om vad Volvoaffären kommer att innebära från sysselsättningssynpunkt tycker vi är dåligt.
Herr talman! Detta är en något blandad kompott. När man lyssnar på de frågandes inlägg, får man ett intryck av att de har de mest motsatta utgångspunkter för sina frågor. Jag tror att man för att ändå få någon gemensam nämnare att diskutera kring i detta ärende, måste hålla några grundläggande elementära fakta i minnet. Volvo är verksamt i en bransch med hård internationell konkurrens. Företaget har en liten hemmamarknad och behöver vidga sin bas för att kunna säkra sysselsättningen också i de svenska fabrikerna i ett längre perspektiv. Herrarna är så storsvenska och nationella i kväll. Jag kan trösta er med att hela processen kommer att ha sin gång. Såvitt jag kan se kommer Volvos avtal med Norge att förutsätta att regeringen beviljar tillstånd till en ändring av bolagsordningen enligt 1916 års lag, utlänningsklausulen, om inte regering eller riksdag lämnar ett annat medgivande. I ett sådant sammanhang har regeringen att ta ställning till bl.a. de sysselsättningsoch industripolitiska konsekvenserna av ett utländskt inflytande i ett svenskt företag, allt enligt 1916 års lag. Den prövningen återstår. Vi skall göra den då; det kan ni vara förvissade om. Om jag sedan skulle ge direkta svar på några kompletterande frågor —-i den mån tiden det medger — vill jag påpeka att den kontaktgrupp som nu tillsatts innebär att vi går in i konkreta förhandlingar med de svenska bilföretagen. Eftersom bilföretagens ombud representerar koncernledningarna, får vi nu alltså en direkt fortlöpande kontakt med utvecklingsfrågorna. Jag vill också erinra om att ett villkor för att den svenska regeringen över huvud taget skulle sanktionera affären var att den inte skulle gå ut över svensk sysselsättning. Vi är förvissade om att den här affären i det långa perspektivet stärker sysselsättningsmöjligheterna också vid de svenska företagsenheterna. Får jag till sist säga till Kurt Hugosson att vi inte vägrade att vara med och diskutera utvecklingsresurser. Vi föreskrev och förordade samma modell som socialdemokratin nu föreslår i sitt näringspolitiska program och i sin partimotion om näringspolitiken till årets riksdag.

Herr talman! Herr Åsling säger att det var blandad kompott bland frågeställningarna, men det är i så fall hans eget fel, eftersom han slagit ihop alla de frågor som har ställts både till honom och i huvudsak också till statsministern och givit ett enda svar. Det kunde han ha undvikit. Herr Åsling förnekar att Volvos avtal med norska staten innebär att Sverige förlorar några arbetstillfällen. Ser man till vad norska statsråd säger, vinner Norge i stället en massa arbetstillfällen. Det är också därför Volvo får oljekoncessioner i Nordsjön, inte för Gyllenhammars blå ögons skull. Då säger man kanske att det handlar om ett nytillskott av arbetstillfällen, som herr Fälldin gjorde. Det kan i varje fall inte gälla om Volvo Penta, som ju flyttas från Göteborg till Norge. Det gäller inte heller om Volvos nya bilmodell. Om inte utvecklingsarbetet exporteras till Norge, vilket herr Åsling nu bekräftar att det skall, då borde det rimligen utföras i Sverige. Jobbet blir tryggare för Volvos anställda, säger man. Vad som hänt med Volvos stora projekt och satsningar de senaste åren borde leda till en viss skepsis inför nya himlastormande löften. Volvo kan ju inte heller klaga över små vinster och brist på kapital. Använd dem till utvecklingsarbete i stället för att dela ut dem. Volvos handlande riktar sig enligt vår mening mot det svenska folkets och de anställdas intressen. Kapitalägare visar än en gång prov på sin ansvarslöshet gentemot samhället. För dem är profiten rättesnöret. Och regeringen accepterar detta, låter bilindustrins snäva intressen bestämma i stället för att vidta åtgärder som säkrar sysselsättningen i Sverige och säkrar ett verkligt samhälleligt inflytande över bilindustrin.
Herr talman! Ni är storsvenska, säger industriministern med ett försök till sarkasm. Ja, i det här fallet när det gäller arbetstillfällen för svenska löntagare och sysselsättningen i Sverige på olika ställen har vi rätt och skyldighet att vara storsvenska och slå vakt om dessa intressen, vilket industriministern och regeringen inte tycks ha. Min fråga kvarstår när det gäller Volvo Penta. Det är visserligen sant att det finns olika tillverkningskomponenter inom den divisionen på Volvo. Det som skall flyttas i första hand från Göteborg gäller andra motortyper än dem som tillverkas vid fabriken i Uppsala, men det gäller en avdelning inom företaget som helhet. Det gäller administrationen, det gäller försäljningsavdelningen för dessa produkter.

Använde industriministern dessa kunskaper för att på något sätt påverka Volvos ställningstagande och få Volvo att ta sitt sociala ansvar, som det talas så mycket om, när det gäller Uppsalafabriken och arbetstillfällen vid Volvo Penta i Göteborg och på andra ställen?
Herr talman! Industriministern vill nu ge en förklaring till varför man tyckte att det var bra att Norge köpte upp en så stor andel av Volvo. Han säger att Volvo arbetar i en hård internationell konkurrens och måste bredda sin bas och att det därför är bra att ha utländska ägare. Så löd industriministerns budskap. Men, herr talman, detta kan man ju säga också om många andra svenska storföretag som exporterar en mycket betydande del av sin industriproduktion. Skall detta verkligen vara regeringens linje när det gäller att bedöma de här frågorna i fortsättningen, då är jag allvarligt oroad över var vi kommer att hamna. Det kan inte vara den rätta lösningen. Det måste också ha funnits någon svensk lösning på Volvos problem, och den kan inte ha varit sämre än den lösning som nu har kommit. Det kan inte vara så, att man i varje läge när man vill skydda sysselsättningen måste gå ut över landets gränser för att skaffa riskkapital. Det borde ha funnits riskkapital också i Sverige, eftersom vi på det sättet skyddar sysselsättningen bättre. Sedan vill jag bara notera att herr Åsling inte vill diskutera vad Sverige skulle kunna vinna enligt det industriavtal som man talar så mycket om i allmänna termer men som man har så förfärligt svårt att konkretisera när man skall tala om vad det innebär. Jag vill också fråga vad Volvos oljeavtal innebär. Innebär det enligt er uppfattning, herr Åsling, att om vi inte hade fått ett oljeavtal genom Volvo, skulle vi inte heller ha fått någon olja från Norge? Jag är tacksam för svar på den punkten.
Herr talman! Låt mig först säga till dem som talar om riskvilligt kapital att när de Meidnerska fonderna serverades i det här landet utgjorde Volvo ett paradexempel på motivet för införandet av sådana fonder på grund av sina mycket stora s.k. övervinster. Sedan återgår jag till herr Åsling. Jag påpekade att han i svaret säger att det ännu är alldeles för tidigt att ha någon uppfattning om sysselsättningseffekterna. Jag berättade att länsarbetsdirektören på platsen i fråga hävdar att man av denna anledning missar 7 000-10 000 arbetsplatser. I vilken utsträckning har det förekommit samråd mellan industriministern och länsarbetsdirektören på platsen? Att Volvo Penta flyttar från Göteborg betyder en minskning med 300 äå 400 arbetsplatser där. Dessutom tappar man nytillverkningen av den mindre bilen. Hur kan då herr Åsling säga att det i det långa perspektivet betyder fler arbetstillfällen, samtidigt som herr Åsling säger att det är för tidigt att uttala sig om vilka effekter flyttningen kommer att få för sysselsättningen? Om vi erfarenhetsmässigt granskar sådana tidigare problem, vad har det då betytt för sysselsättningen? Betydde det fler arbetstillfällen i Göteborg när Volvo förlade en del av sin verksamhet till DAF i Holland? Betydde det fler arbetstillfällen när man flyttade ut till Brasilien? Eller blev konsekvensen den att det blev färre arbetstillfällen hemma? Jag vill alltså ha reda på hur herr Åsling i den ena stunden kan säga att det är för kort perspektiv och i den andra stunden tvärsäkert kan slå fast att det kommer att bli fler arbetstillfällen, när samtidigt hela den industriella erfarenheten talar emot herr Åslings uttalande.
Herr talman! Det är efter tidigare uttalanden i pressen av regeringens ledamöter och anföranden av de talare som uppträtt här i kväll samt av statsministern och industriministern alldeles klart att den svenska regeringen kommer att säga ja till avtalet och förklara att man inte hyser någon oro för följderna. Jag tycker det är högst anmärkningsvärt — för att använda ett milt uttryck — att regeringen är beredd att göra detta utan att i Sveriges riksdag kunna deklarera någon uppfattning om vad detta avtal har att ge Sverige ur sysselsättningssynpunkt. Jag är, herr talman, beredd att låta mig bli kallad för storsvensk när jag vill ha klarhet i vad det innebär för sysselsättningsläget i Sverige och för oss som representerar Volvos hemort — dvs. för sysselsättningen i Göteborg — när läget är så utomordentligt bekymmersamt där och vi tyvärr inte ser någor ljusning vid horisonten. Med anledning av att jag betraktar mig som storsvensk har jag naturligtvis inget emot att vi får ett samnordiskt industrisamarbete. Men är detta verkligen det rätta sättet att vi skall släppa 30-40 96 av ägarintresset till andra länder? Skall vi göra det med LM Ericsson, ASEA och Atlas Copco? Skall industriministern sitta i industridepartementet och göra ungefär som stinsen som hade semester och konstaterade: Där kommer ett tåg — det bryr jag mig inte om. Där kommer ett annat tåg — det bryr jag mig inte heller om. Skall industriministern sitta i industridepartementet och se hur stora delar av ägandet går över till andra länder i det ena svenska företaget efter det andra som har utvecklingspotentialer? Jag tycker inte att det är den rätta vägen till samnordisk industrisamverkan.

Varför vill ni inte gå upp och försvara er linje när det gäller svensk bilindustri? Skäms ni för den? Jag tycker att det är en bra linje. Vi kan fortsätta diskussionen om det finns tillräckligt med riskkapital i Sverige hur länge som helst. Frågan är dock: Hade det, om vi hade gjort den här finansieringen i Sverige, vidgat Volvos bas, vidgat Volvos hemmamarknad? Den svenska marknaden är inte särskilt stor när det gäller bilindustrin. Det avgörande för Volvo har naturligtvis varit att få vidga sin hemmamarknad. Jag noterar med intresse att det i alla fall finns en i denna församling som fortfarande tror på Meidnerfonderna och deras välsignelse. Det är Rolf Hagel som säger att de hade varit en lösning. Hans socialdemokratiska kolleger talar ju tyst om löntagarfonder nu när man är på defensiven i det sammanhanget. De talar i stället om strukturfonder som skulle ha löst det här problemet. Jag tror inte att de hade löst problemet, för de är av en annan karaktär. Sverige är ett litet land när det gäller att bygga ut bilindustrin — den saken kan vi inte komma ifrån. Vi måste vidga vår bas för att trygga sysselsättningen också vid de svenska enheterna. Får jag till alla fem frågeställarna ställa dessa motfrågor: Ifrågasätter ni Volvofackets värdering av den här affären? Har ni inget förtroende för fackets representanter i Volvos styrelse? Hur är relationerna, Kurt Hugosson, mellan Volvofacket och den lokale riksdagsmannen i Göteborg? Det skulle vara intressant att höra om Kurt Hugosson verkligen är beredd att offentligt ta avstånd från Volvoarbetarnas representanteri Volvos styrelse när det gäller värderingen av vad uppgörelsen på lång sikt innebär för sysselsättningen inom Volvokoncernen. Får vi ett klart besked på den frågan, Kurt Hugosson?

Herr talman! Jag noterar att herr Åsling varken har klarat ut frågan om sysselsättningen eller hur samhället skall få en tillräcklig kontroll över bilindustrin. Bilindustrin är, som vi alla vet, en mycket tung del av det svenska näringslivet. Den sysselsätter direkt eller indirekt uppemot 400 000 arbetare och tjänstemän. Vad som sker inom den industrin har således en strategisk betydelse för hela samhällsekonomin. Bilindustrin borde därför också vara underkastad samhällelig kontroll och planering. I folkpartiets, centerns och moderaternas Sverige är det precis tvärtom. Där är det den privata bilindustrin som bestämmer och samhället som rättar sig efter dess intressen. Så bör det naturligtvis inte vara. Jag konstaterar efter de inlägg som har gjorts här att den enda lösning som är acceptabel från lönearbetarnas och samhällets synpunkt är den som vpk har föreslagit, nämligen en nationalisering av hela bilindustrin. Jag vill uttala den förhoppningen att de övriga som deltagit i debatten vill sluta upp bakom denna lösning.
Herr talman! Jag konstaterar att när det gäller min litet mera begränsade del av debatten vill industriministern över huvud taget inte svara på de frågor som jag ställt. Han vill inte ta upp sambandet mellan Volvo Pentas överflyttning till Oslo och nedläggningen av fabriken i Uppsala. Han vidhåller tydligen vad han har sagt i svaret, att Volvo Pentas verksamhet i Uppsala inte alls berörs av den här affären — nedläggningen i Uppsala var beslutad innan denna stora affär kom i gång. Men det är alldeles självklart att om en division i ett företag flyttar ut berörs alla delar i den divisionen, följaktligen också den del av divisionen som låg — ja, jag skall kanske tala i förfluten tid — i Uppsala. Industriministern ställde en fråga om facket. Jag vill inte yttra mig om fackets representanter i Volvos styrelse i det stora sammanhanget, men jag kan yttra mig om fackrepresentanterna på fabriken i Uppsala. De har fört en mycket hård kamp mot denna nedläggning. Alla de stora fackklubbarna på Volvo Penta — såväl arbetsledare och tjänstemän som medlemmar i verkstadsklubben — har lagt fram egna utredningar, vädjat och gjort uppvaktningar. De har uppvaktat även industriministern, så vad'de fackklubbarna anser vet industriministern lika väl som jag.
Herr talman! Jag tror att industriministern måste ha läst den socialdemokratiska partimotionen i de här frågorna upp och ned, för det har aldrig varit en svensk socialdemokratisk linje att sälja ut Volvo. Vår linje har hela tiden varit — det framgår klart av den partimotion som tar upp dessa frågor — att klara sysselsättningen och omstruktureringen i den svenska bilindustrin i samarbete med de två svenska bilföretagen och den svenska regeringen. Så är det med den saken. Sedan frågar industriministern: ”Har ni inte samma uppfattning i den här frågan som de fackliga representanterna i Volvos styrelse? Jo, herr industriminister, jag tror att vi har det. De är lika bekymrade för sysselsättningen som vi som nu ställer de här frågorna. Problemet med Volvoavtalet är ju att det ständigt kommer fram nya uppgifter. Efter en tid fick man besked om att det skulle tas fram en ny bilmodell och att den skulle byggas i Norge. Det hade fackets representanter ingen aning om. En annan sak är att de fackliga representanterna befinner sig i en något besvärlig situation. Vad har de för alternativ, när man har en regering som inte för en socialdemokratisk politik? I det läget finns det inte någon svensk lösning för facket i Volvo och inte heller för Volvos företagsledning. Det är det som är det tragiska i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag vill på en direkt uppmaning till de frågande att deklarera sin ståndpunkt till en nationalisering av svensk bilindustri här deklarera att vi redan har väckt en motion, i vilken även Ra rationalisering togs upp, så i det avseendet är vi överens. i Sedan vill jag faktiskt något försvara herr Åsling. Det har nämligen i ett par olika sammanhang sagts att regeringen och herr Åsling kännetecknats av handlingsförlamning. Jag håller inte med om det. Jag anser att herr Åsling i högsta grad har varit målmedveten och handlingskraftig i fråga om verkstäl lighet. Den här affären visar egentligen mycket konkret vem det är som styr det svenska samhället och vem som effektuerar besluten. Det är de stora företagen och monopolen som styr, och regeringen så att säga effektuerar besluten. Det är inte handlingsförlamning. Det är väldigt olycksbådande för de arbetande människorna i det här landet, men det är väldigt bra för de stora företagen. Volvo agerar visavi Norge och andra länder, enligt mitt sätt att se, på samma sätt som stora företag under många år har handlat gentemot kommunerna, dvs. man har utövat utpressning på dem genom att erbjuda arbetstillfällen.
Herr talman! Jag vill börja med att besvara de insinuanta frågorna från industriministern: Har inte herr Hugosson förtroende för facket på Volvo i Göteborg? Har inte herr Hugosson förtroende för det socialdemokratiska kommunalrådet som sitter i Volvos styrelse? Jag har förtroende och jag kan tala om för herr Åsling — jag började också mitt första inlägg med att säga detta —-att bakgrunden till att Volvo hamnat i den här situationen är att den svenska regeringen med industriministern och statsministern i spetsen inte visade något intresse förra hösten att se till att Volvo fick finansiella möjligheter att genomföra sitt utvecklingsprogram. När det var fråga om en sammanslagning av svensk bilindustri, en linje som drevs inte minst från facket i Göteborg, agerade enskilda ledamöter i den borgerliga regeringen, som vi har hört, så att den sammanslagningen inte kunde ske. När regeringen inte ställer upp med utvecklingsresurser, när den ser till att någon sammanslagning och förstärkning av svensk bilindustri inte kommer till stånd, då är det naturligt att man från facket och från kommunalt håll i Göteborg hälsar med tillfredsställelse att man får dessa resurser från en socialdemokratisk regering i Norge.
Herr talman! Vi har ytterligare en lång rad frågor att besvara i kväll. Jag skall därför nöja mig med att avslutningsvis säga att det knappast vittnar om något imponerande kurage när Lennart Pettersson och Kurt Hugosson kryper bakom facket och det socialdemokratiska kommunalrådet i Volvos styrelse och säger: Visst har man förtroende, men det beror på regeringens handlande att facket och kommunalrådet har accepterat den här affären. Tror verkligen herrar Lennart Pettersson och Kurt Hugosson att fackets representanter i Volvos styrelse inte självständigt har värderat den här frågan ur de anställdas synpunkt? Det är i så fall en mycket allvarlig beskyllning mot dessa representanters kompetens och mandat från medlemmarna. Dessutom är det så, Kurt Hugosson, att vi erbjöd Volvo samma lösning beträffande utvecklingsarbetet som den som socialdemokratin nu går fram med i sitt näringspolitiska handlingsprogram. Vill Kurt Hugosson ifrågasätta den lösningen så ifrågasätter han också den socialdemokratiska arbetsgruppens förslag. Det kan man inte komma ifrån. För att det inte skall råda något missförstånd vill jag sedan till Oswald Söderqvist säga beträffande Uppsala: Såvitt jag har erfarit hade man så sent som i går förhandlingar med de anställdas organisationer vid Volvo Penta i Uppsala. Man beslöt då att tillsätta en arbetsgrupp som skall söka efter sysselsättningsmöjligheter genom alternativ produktion. Min uppfattning är att den frågan är helt oberoende av Volvoaffären. Jag tror också att de anställda har vitsordat den uppfattningen vid förhandlingarna.
Herr talman! Jag kan inte gå förbi den här beskyllningen om storsvenskhet som undslapp herr Åsling. Det tillhör inte vanligheterna att vi kallas storsvenska. Låt mig bara säga: Om det är storsvenskt att försöka förhindra att det här landet förvandlas till en industriell kyrkogård må det vara hänt. Men då vill jag fråga herr Åsling: Det kanske också är höjden av internationalism att skriva en bok om att man tror på Sverige och sedan sälja ut till Norge, Brasilien och Holland?

Herr talman! Roland Brännström har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits med anledning av framställning från en arbetsgrupp inom Umeå högskoleregion om inrättande av en träteknisk forskningsoch utvecklingsenhet i Skellefteå. Jag kommer vid morgondagens regeringssammanträde att föreslå att nämnda framställning överlämnas till utredningen med uppdrag att utreda frågan om lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län. Enligt vad jag har inhämtat avser utredningen att i början av hösten detta år redovisa sina överväganden och förslag vad gäller frågan om en forskningsoch utvecklingsenhet i Skellefteå.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det här är ingen ny fråga, vare sig för Skellefteå eller för Västerbotten. Det är väl bara att notera att den vid det här laget borde vara väl genomarbetad och resultatet av genomarbetningen verkställt. Betydligt värdefullare än att nu överlämna frågan till en utredning hade det varit om statsrådet Åsling hade ställt upp bakom förslaget från Skellefteå kommun och arbetsgruppen inom högskoleregionen om åtgärder för att omedelbart skapa de resurser som krävs för att utbildningen i Skellefteå skall få den kvalitet som är nödvändig inför framtiden. Ärendet är, som jag har sagt, av gammalt datum. Jag tror att det i sju eller åtta år varit en fråga för både regering och riksdag. Det har också utställts Vad som nu är viktigt och som jag hade hoppats att industriministern Onsdagen den skulle ha givit ett konkret besked om är om man är beredd att direkt 31 maj 1978 sanktionera de synpunkter som arbetsgruppen framlagt. Det skulle ha givit arbetsgruppen planeringstid och möjligheter att bättre följa upp kraven på att den trätekniska utbildningen skall få de forskningsoch utbildningsresurser som är intimt förknippade med utbildningsinriktningens kvalitet. Jag skulle bara till statsrådet Åsling vilja ställa en liten kompletterande fråga: Hade det ändå inte varit möjligt att ge ett sådant besked i stället för att nu skicka frågan till ny beredning, även om det nu är fråga om en specialutredning, inriktad just på verksamhet i Västerbottens län? Arbetsuppgifterna för den utredningen är säkert tillräckliga utan att man behövt foga den här arbetsuppgiften till de övriga. Det är ändå uppenbart att förutsättningarna är goda för att man skulle ha kunnat tillfredsställa behoven bara genom att direkt ställa upp på de förslag som tidigare har genomarbetats av en speciell arbetsgrupp och som numera också är väl förankrade i högskoleregionens styrelse.
Herr talman! Det måste väl ändå, Roland Brännström, vara angeläget att få denna fråga prövad i samband med att man behandlar andra frågor som gäller näringslivet i Västerbotten.
Herr talman! Jag är medveten om att den i vissa delar kan hänga samman med de strukturförändringar som näringslivet i Västerbotten är utsatt för. Men jag tror ändå att jag utan att överdriva kan påstå att det finns underlag för ett beslut som skulle ha direkt möjliggjort fortsatt planering för att ge den högre trätekniska utbildningen i Skellefteå det innehåll som behövs och möjliggjort det till skolstarten 1979/80. Detta underlag behöver inte vägas samman med lösningen av de strukturproblem som gäller länet som helhet.

479, och anförde: Herr talman! Thage Peterson har frågat mig om jag kan lämna riksdagen en redogörelse över de närmare omständigheterna kring och varför regeringen tillsammans med ett svenskt privatföretag uppdragit åt det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group att utföra utredningar om Sveriges ekonomi och näringsliv. 201 Den åsyftade studien gäller Sveriges industriella näringsliv och dess utvecklingsmöjligheter i en jämförelse med andra länders näringsliv. Särskilt intresse ägnas den strukturella omvandlingen världen över som medför stora påfrestningar för vissa näringsgrenar i vårt land men som också medför nya möjligheter. I studien ingår både industriländer och utvecklingsländer som befinner sig i ett begynnande industrialiseringsskede. För en studie av enbart Sveriges ekonomi och näringsliv behöver enligt min uppfattning inte internationell sakkunskap anlitas. Den aktuella studien kräver dock — förutom särskild metodik —- omfattande material och kännedom om utvecklingen i en rad länder. Med hänsyn härtill har det varit naturligt att anlita ett företag som har denna kunskap beträffande andra länder. Studien bekostas av näringspolitiska rådet, Investeringsbanken, PK banken, Statsföretag AB, Sveriges Mekanförbund och AB Volvo. Studien grundas såvitt avser Sverige på offentlig statistik och andra officiella uppgifter. Utredarna inhämtar därjämte synpunkter från ledande befattningshavare i näringsliv, fackliga organisationer m.fl. Under arbetet hålls regelbundna kontakter med en särskild s.k. styrgrupp. Ordförande i denna grupp är en företrädare för industridepartementet. Industridepartementet och var och en av de övriga intressenterna har en ledamot i styrgruppen. Regeringen har även uppdragit åt dels styrelsen för teknisk utveckling i samarbete med statens industriverk, dels Ingenjörsvetenskapsakademien att utreda frågor om Sveriges tekniska och industriella kompetens. Regeringen har vidare tillsatt en särskild grupp, näringspolitiska delegationen, som skall bedöma hela den framtida inriktningen av det svenska näringslivet. Det svenska näringslivets framtidsmöjligheter utreds således ur olika infallsvinklar. Genom denna bredd bör regering och riksdag kunna få tillgång till ett allsidigt underlagsmaterial för utformningen av den framtida näringspolitiken.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Svaret rör emellertid knappast den huvudfråga som jag har ställt. Sveriges industriminister låter ett amerikanskt konsultföretag gå in och ut i industridepartementet för att ta rätt på fakta om Sveriges ekonomi och näringsliv. Det finner jag mycket anmärkningsvärt. Jag har självfallet ingenting emot att regeringen tar fram ett underlag för en näringspolitisk planering. Det är en regerings uppgift. Jag reagerar mot det sätt på vilket det sker. T.o. m. den näringspolitiska planeringen har den borgerliga regeringen privatiserat. Det är ett privat företag som verkar ha ledningen för projektet — åtminstone svarar det företaget för introduktionen utåt. Tillsammans engagerar man ett multinationellt konsultföretag från USA. Regeringen skall naturligtvis själv hålla i ett sådant här projekt. Det kan inte vara riktigt att ett privatföretag genom att vara medarrangör kan få en omfattande insyn i andra företags planering och i departementets planeringsarbete. Det kan inte, herr industriminister, uteslutas att viktiga basfakta om vår Nr 159 industri genom det amerikanska konsultföretaget förs över till konkurrent Onsdagen den länderna. Enligt introduktionsbrevet genomför konsultföretaget en rad 31 maj 1978 intervjuer med personer som är engagerade i svensk industriell planering. Enligt uppgift har också industridepartementet aktivt verkat för att dessa intervjuer kommit till stånd. Därmed kan man utgå ifrån att det amerikanska konsultföretaget, som går som barn i huset i industridepartementet, fått de informationer det önskat om pågående näringspolitisk planering i svensk industri. Genom att industridepartementets tjänstemän tillsagts av departementsledningen att positivt medverka i arbetet har konsultföretaget fått unika insikter inte bara i svensk industri utan också i de bedömningar som görs och de diskussioner som förs inom departement och myndigheter. Jag hävdar att det är naivt att tro att konsultföretaget inte kommer att utnyttja dessa kunskaper när man drar vidare till nästa land. Eller har industriministern lyckats skaffa garantier för att inte konsultföretaget kommer att använda det omfattande material man får i Sverige till förmån för Sveriges konkurrentländer? Har industriministern en sådan garanti? Svara ja eller nej på den frågan!
Herr talman! Först en sakinformation. Det material som den amerikanska konsultfirman har till sitt förfogande består av officiell statistik, som under alla förhållanden finns tillgänglig för envar i detta öppna samhälle. Intervjuerna kan göras av vem som helst. Det förutsätter bara en accept från de medverkande personerna. Industridepartementet har inte påverkat den delen av arbetet. Här utnyttjas med andra ord ett internationellt konsultföretag för att framför allt tillföra Sverige kunnande och erfarenheter beträffande svensk industris internationella konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Det är avsikten med detta engagemang. Vad styrgruppen hittills har sett av arbetet fyller det till punkt och pricka intentionerna. Sedan några ord om principfrågan. Den förefaller mig snarast vara lämplig för Grönköping. Det är därför jag inte har berört den huvudfråga som Thage Peterson har ställt. Här gäller det ju ändå att med blicken öppen för vad som rör sig i vår omvärld samla in de erfarenheter som kan finnas och nyttiggöra sig dem i vår beslutsprocess. Thage Peterson grundar sin fråga på en anmärkningsvärt ambitiös vilja att missförstå intentionerna. Dessutom har han på köpet lyckats få fakta om bakfoten.
Herr talman! Jag tvingas först att ta upp en ganska trist historia. Industriministern blir av någon anledning mer och mer irriterad för varje gång han visar sig i riksdagen. Det verkar som om herr Åsling tycker att riksdagsledamöterna vid Sergels torg är till stort besvär för honom. Hans debatteknik går ut på att ta fram de motsättningar som kan finnas mellan 203 olika riksdagsledamöter. Han driver oupphörligt frågor som han i debatt efter debatt blivit överbevisad om. Nu säger herr Åsling att mina frågor är lämpliga för Grönköping. Ja, i så fall är herr Åsling Grönköpings industriminister. För så har denna fråga skötts. Det är icke med sanningen överensstämmande att denna studie endast gäller officiell statistik. Varför har i så fall det privata företaget i introduktionsbrev efter introduktionsbrev till olika industrier, branscher och fack presenterat materialet som en studie av svensk, industriell planering? Varför behöver man gå runt och intervjua företagsledare och branschfolk för att få fram deras planering, om det står att läsa om den i officiell statistik? Varför behöver herr Åsling ta hit den amerikanska grupp som går som barn i huset i industridepartementet? Är det icke en rimlig fråga, herr Åsling, för en ledamot i Sveriges riksdag att ställa till landets industriminister, på vilka premisser han har startat detta industriprojekt? Herr Åsling har inte svarat på min fråga om han har fått några garantier för att detta konsultföretag inte kommer att använda ett omfattande material som man tar fram i Sverige till förmån för Sveriges konkurrentländer. Jag upprepar att det är naivt att tro att detta konsultföretag inte kommer att utnyttja dessa kunskaper när man drar vidare till nästa land. Om herr Åsling tror att detta företag inte kommer att göra det, då har han full rätt att kalla sig för minister i Grönköping.
Herr talman! Jag vill då ännu en gång upprepa, eftersom Thage Peterson tycks ha svårt att förstå fakta i sammanhanget, att konsultföretaget har tillgång till den offentliga statistik som finns tillgänglig för alla och envar. Dessutom söker man kontakt med företag och enskilda för att samla in information. Förfarandet förutsätter vederbörandes godkännande. Vidare har konsultföretaget fått acceptera att hela verksamheten står under fortlöpande kontroll av en styrgrupp, där f. ö. min statssekreterare är ordförande. Vi har alltså den vägen skapat alla garantier för att vi i detalj kan följa arbetet och att företaget får arbeta efter våra intentioner. Därmed anser jag att vi har garantier för att information inte skall missbrukas eller att information som inte skall spridas till fjärran länder hamnar hos konsultföretaget. Jag tror att vi har skapat alla de garantier som man rimligen kan begära.
Herr talman! Herr Åsling menar alltså att det förhållandet att han har tillsatt sin statssekreterare som ordförande i styrgruppen utgör en garanti för att detta amerikanska konsultföretag inte använder de uppgifter som samlas in på ett sätt som gynnar Sveriges konkurrentländer. Jag måste säga att då är herr Åsling mera naiv än jag trodde. Arbetet görs för näringspolitisk planering, säger herr Åsling, och jag upprepar att jag självfallet inte har det minsta att erinra mot att det görs en sådan planering. Tvärtom är det en regerings uppgift att syssla med Herr Åsling har inte givit mycket besked i den här debatten, och jag förstår att det finns många frågor i sammanhanget som han inte vill diskutera. Varför har industriministern inte velat ge offentlig insyn i den här utredningens arbete? Hur mycket kommer projektet att kosta? Har inte herr Åsling känt någon tveksamhet inför att staten går samman med ett av våra bilföretag i den här studien? Vi har ju två bilföretag i landet, som statsministern påpekade häromdagen — jag nämner detta apropå regeringens policy i näringspolitiska frågor. Ser verkligen inte industriministern någon fara i att ett privatföretag får en omfattande insyn i departementets arbete?

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig om vilka åtgärder jag vidtagit eller avser att vidta för att förhindra en nedläggning av Boxholms järnverk i Horndal. Det är nu bara fyra veckor sedan jag senast här i kammaren redovisade min syn på sysselsättningen vid stålverket i Horndal. Sedan dess har inte inträffat något som föranleder mig att ändra ståndpunkt i denna fråga. Jag vill dock begagna tillfället till att ge några kommentarer kring händelseutvecklingen i Horndal. Boxholms AB träffade våren 1973 ett arrendeavtal med Fagersta om att driva stålverket i Horndal. Boxholms arrendeavtal med Fagersta går ut den 30 april 1979. Dagsläget beträffande stålverket i Horndal är att Boxholm beslutat stoppa valsverket i september i år medan metallurgin blir kvar till den 30 april 1979. Valsverket sysselsätter drygt ett trettiotal personer som alltså kan väntas bli friställda i september i år, medan huvuddelen av de anställda, ca 160 personer, har sysselsättning t.o.m. april månad 1979. Inom Iggesundskoncernen, vari Boxholm ingår, är man inställd på att försöka erbjuda ersättningsarbeten i viss utsträckning för de friställda i Horndal. Möjligheterna härtill bedöms dock som mycket begränsade. En arbetsgrupp, i vilken representanter för regionala och lokala myndigheter samt det lokala facket ingår, arbetar f. n. med att skaffa alternativ sysselsättning till orten. Ett resultat av gruppens ansträngningar är att under fjolåret en mindre mekanisk verkstad med utvecklingsmöjligheter etablerat sig i Horndal. Även andra sysselsättningsskapande projekt diskuteras f. n. Vi kan — det har jag tidigare sagt här i kammaren — inte ingripa i enskilda företag och deras dispositioner. De har att följa de lagar som riksdagen stiftat. Arne Geijers utredning om de mindre handelsstålverken får visa vilka strukturförändringar som kommer att bli nödvändiga i framtiden. Det hade givetvis varit önskvärt om utredningsresultatet avvaktats innan man fattat beslutet om nedläggningen av ståltillverkningen i Horndal. Jag har dock erfarit att det tyvärr är mycket litet som talar för en framtida stålproduktion i Horndal.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var ett ovanligt klart besked för att komma från herr Åsling. Han tänker inte göra någonting för att förhindra en nedläggning av järnverket i Horndal. Skall då detta vara det sista som sägs om Horndal? Industriministern är naturligtvis medveten om att han härmed har utfärdat dödsdomen över Horndal som arbetsplats — ja, kanske också som en ort där någon människa i framtiden kommer att bo. Det finns dock en förhistoria, som pålägger herr Åsling, hans parti och hans regering ett särskilt ansvar. Det började med 1976 års valrörelse, då herr Åsling och andra centerpartister åkte runt och talade om att varje ort skall leva, varje människa har rätt till arbete där han eller hon bor. Och Horndal, herr Åsling, är faktiskt typorten för centerns decentraliseringsfilosofi. Vi kommer sedan till april 1978. Då fanns alla politiska partier på plats i Horndal, och inför hela befolkningen ställdes löftet att Horndal skall räddas. Det löftet upprepades här i riksdagen av Karl Boo från centerns partistyrelse. Men nu sviks alla de löftena av herr Åsling. Och han gör det utan skam, utan en enda motivering. Han försöker inte ens ordna det uppskov som ändå hade varit naturligt — att nedläggningen av Boxholms järnverk borde förhindras till dess att industridepartementets egen utredning om de mindre handelsstålverkens framtid är klar. Jag undrar om herr Åsling förstår hur allvarligt han skadar människors tilltro till och förtroende för oss politiker genom det här beskedet.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att Kjell-Olof Feldt blandar ihop frågan om orten Horndals överlevnad och möjligheter till fortsatt bestånd med stålverkets framtid. Som jag säger i mitt svar visar kontakterna med länsmyndigheterna att man har vissa förhoppningar beträffande möjligheterna att till Horndal förlägga alternativ produktion. De ansträngningarna måste självfallet fortlöpande komma till uttryck i en strävan att skapa konkreta alternativa sysselsättningstillfällen för att Horndal som ort skall kunna överleva. De underhandskontakter jag har haft med Arne Geijers utredning rörande de mindre handelsstålverkens framtid och utvecklingsmöjligheter visar dock att man tyvärr inte kan knyta alltför optimistiska förhoppningar till stålverket i Horndal. Och när man har den frågan klarlagd kan det kanske vara ett bättre sätt, Kjell-Olof Feldt, att tala om som det är och inte försöka undanhålla information som människor ändå måste ha rätt att få. Och jag har här i mitt svar försökt ge en så klar och rak skildring av Horndals situation som över huvud taget är möjlig. Sedan hoppas jag att Kjell-Olof Feldt och andra engagerade personer är beredda att hjälpa till och rädda orten Horndal. Jag är för min del beredd att satsa alla de resurser vi har till vårt förfogande för att skapa alternativ sysselsättning där.
Herr talman! Låt mig först säga när det gäller rakheten och klarheten i information att det hade varit bättre om den rakheten och den klarheten funnits redan i samband med centerpartiets valrörelse, när alla dessa våldsamma löften gavs och när förväntningar skapades på decentraliseringspolitiken och människors rätt att leva på små orter och arbeta vidare där. Det hade varit ännu bättre om inte löften hade givits av regeringspartierna så sent som för någon månad sedan i Horndal. Jag tycker inte heller att det blir varken rakt eller klart, när herr Åsling citerar en person som inte är närvarande här, nämligen Arne Geijer, och gör gällande att han skulle anse att nedläggningen av Boxholms järnverk är en riktig åtgärd. Enligt vad vi har fått veta av Arne Geijer anser han tvärtom, att nedläggningen icke borde ske innan hans utredning är färdig. Det är dystert att konstatera, herr Åsling, att dimmorna lägrar sig tätt över alla de arbetsgrupper och delegationer som herr Åsling har tillsatt i det här landet för att rädda sysselsättningen. Dessa delegationer har i själva verket blivit ett nätverk, bakom vilket herr Åslings misslyckade regionaloch industripolitik döljer sig. Det har hänt mycket litet, och det har gått så långt att det inte någonstans finns någon som har tilltro till detta sätt att lösa problemen. Det hade enligt vår mening varit enkelt att ingripa och förmå företaget att bromsa upp denna nedläggning. Det hade också varit möjligt att av alla de miljarder som rullar ut ur herr Åslings departement avsätta de ca 2 miljoner som hade kunnat rädda detta företag, åtminstone för en tid, så att den ersättningsindustri herr Åsling talar om blivit ett faktum och inte bara ytterligare ett löfte som herr Åsling är redo att svika nästa gång.
Herr talman! Jag tycker att Kjell-Olof Feldt nu tar till vissa överord. Det är ju dock så att det ansvariga företaget har gjort utfästelser om att kunna klara sysselsättningen för de anställda som nu närmast, innan den Geijerska utredningen blir offentlig, kommer att friställas. Därefter kommer under nästa år den ur sysselsättningssynpunkt stora och genomgripande omändringen av produktionen. Jag tycker att man bör notera detta. Jag har inte på något sätt velat krypa bakom Arne Geijer i den här frågan, utan jag har bara framhållit att de fortlöpande konsultationer vi har med den Geijerska utredningen visar, att om jag i dag skulle stå här och säga att vi kanske kan gå vidare med stålproduktionen i Horndal, då skulle jag fara med falskt vittnesbörd och inge falska förhoppningar hos människorna.

Herr talman! Om jag är upprörd, så är det inte på mina egna vägnar, utan på de människors vägnar som med detta besked måste känna sig grymt svikna och lurade. De har trott på de löften som givits i olika sammanhang. Visst är det bra att människorna i Horndal får besked i tid, så att de inte fortsätter att leva med de falska förhoppningar som herr Åsling varit med om att ge dem. Det är bara det att herr Åsling har utlovat så många tusentals arbetstillfällen i ersättningssysselsättning på så många orter, och det handlar hela tiden om dessa industrier som inte finns, dessa etableringar som jagas av alla hans delegationer och arbetsgrupper. Vi skall gärna ställa upp, herr Åsling, när det gäller den här orten och många andra. Men jag befarar att det inte blir med centerpartiet i ledningen för industripolitiken som detta samarbete kan utvecklas. Herr Åsling har, tyvärr, förlorat i varje fall mitt förtroende när det gäller att driva en industrioch regionalpolitik, som ens i rimlig mån svarar mot våra grundläggande krav på ett samhälle, som ger trygghet, och mot de förväntningar och föreställningar vi skapar. Det som hänt i Horndal är alltså att man där fått en liten verkstadsindustri. Vi har ännu inte hört något annat från Horndal och inte heller från en rad andra orter i Bergslagen. I går var herr Åsling i Ludvika, och han lovade där ut hundratals jobb till gruvorna, som han tänker lägga ned. Han kommer att få lova ut hundratals jobb i Västerbotten, på varvsorterna och på andra ställen. Det hade varit bättre att slå vakt om de jobb som finns i Horndal, åtminstone tills något av dessa löften materialiserats.

Herr talman! Torsten Karlsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att kompensera den kraftigt minskade industrisysselsättningen i Motala. I Motala kommun, liksom i andra kommuner i landet, har under de senaste åren förekommit problem på arbetsmarknaden. Den försämrade arbetsmarknadssituationen hänger till stor del samman med den utdragna internationella lågkonjunkturen. Regeringen har satt in en rad åtgärder för att stimulera den allmänna ekonomiska utvecklingen. Utvecklingen i Motala har också — vilket Torsten Karlsson framhåller — strukturella inslag. Regeringen följer utvecklingen och är självfallet beredd Nr 159 att vidta de åtgärder som kan komma att behövas för att hävda sysselsättningen i Motala.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriminister Åsling för svaret på min fråga, även om jag inte riktigt kan uppfatta det som ett svar, utan kanske litet mer som allmänt hållna synpunkter. Bl.a. innehåller det nyheten om Electrolux planer i Motala. Det företag, som jag uppehållit mig vid i min fråga, nämns inte ens i industriministerns svar. Min fråga föranleddes av det under den senaste tiden försämrade sysselsättningsläget i Motala.

Under perioden 1976 april 1978 varslades totalt 1480 personer om uppsägning, av vilka 1 222 är anställda inom industrin. Härtill kommer det senaste varslet om uppsägning av 300 anställda vid Motala Verkstad och beslutet att Verkstads AB Lindqvist skall lägga ned sin tillverkning och flytta den till Anderstorps Werkstads AB:s anläggning i Urshult, Tingsryds kommun. Härigenom blir ytterligare 135 personer utan arbete. Det besvärliga läget för Motalaindustrin markeras även genom antalet anställda som sysselsätts med hjälp av den s.k. 2S-kronan. F. n. utgår sådant stöd till 31 företag med 2 253 berörda arbetstagare. Den stora anledningen till detta förhållande är utvecklingen vid Motala Verkstad. Från att för ett antal år sedan ha varit ett företag med ca 2 500 anställda, kommer företaget att få 210 anställda om de senaste nedskärningsplanerna förverkligas, och det kommer med all säkerhet att ske. Orsakerna är många till den utveckling som pågått inom företaget, och en frågedebatt ger inte utrymme för att gå in på dem. Det kanske kommer an på ägarnas och företagsledningens bristande framtidssyn och bristande satsningar i form av investeringar. Men det som kanske framför allt gör krisen så akut och som lett till drastiska åtgärder slag i slag är varvskrisen. Företagets största enhet har en specialutrustning för att tillverka vevaxlar till den svenska varvsindustrin. Om då kvarvarande beställningar går till utländska tillverkare, innebär det att verksamheten mycket snabbt måste slås igen. Det här förhållandet känner industriministern till, eftersom företaget ett tiotal gånger varit uppe på uppvaktningar i både industridepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Jag skulle nu vilja fråga industriministern: Tänker regeringen över huvud taget göra någonting för att råda bot på de här förhållandena? Och när det gäller sysselsättningen i Motala: Kan Motala tänkas få tillhöra den grå zonen?
Herr talman! Jag kan vitsorda — vilket också framgår av mitt svar — att vi noga följer utvecklingen i Motala tillsammans med länsmyndigheterna. Och med länsmyndigheternas medverkan är ett näringspolitiskt och sysselsättningspolitiskt program för Motala under utarbetande. När vi har dokumentationen om den lokala viljeinriktningen klar får vi närmare överväga, om vi också skall gå in med speciella regionalpolitiska åtgärder. Jag vill inte hålla detta för uteslutet med tanke på den aktuella sysselsättningssituationen.
Herr talman! Jag har ställt den här frågan i anslutning till många av de aktioner som förekommit från företagets sida för att få regeringen att ställa upp för företaget. Vi vet att med hjälp av varvsstödet har ca 14 miljarder ställts till varvsindustrins förfogande. Men underleverantörerna har helt lämnats åt sitt öde. Vill regeringen ställa upp för det här företaget, kanske man skulle kunna rädda en viktig del av varvsindustrin kvar här i landet. Industrin i Motala är ju den enda som är specialiserad just på vevaxeltillverkning för varven. Här skulle regeringen ha möjligheter att göra något. Det finns många andra frågor här, t.ex. verksamhet byggd på utnyttjande av pyrolys. Där har företaget uppvaktat flera gånger hos regeringen. Företaget är också mycket drabbat av den energipolitik som regeringen fört, genom att företaget varit underleverantör till kärnkraftsindustrin i Sverige och genom att det råder ovissa förhållanden med regeringens energipolitik.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat statsrådet Olof Johansson om han anser, att det numera finns skäl att revidera den bedömning av det framtida elbehovet som anfördes som motiv för 1975 års beslut om utbyggnad av kärnkraften. På grund av statsrådet Olof Johanssons sjukdom har frågan överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Prognoser över den framtida elförbrukningen görs fortlöpande av elproducenterna och statens industriverk. De prognoser som gjorts under de senaste åren anger att förbrukningen inte kommer att stiga i den takt man tidigare antagit. Behovet av elproduktion, som i propositionen 1975:30 bedömdes till 159 TWh år 1985, beräknades av statens industriverk i mars 1977 bli 138 TWh. I industriverkets prognos i oktober 1977 angavs motsvarande siffra till 127 alternativt 124 TWh. Den lägre nivån förutsätter större bidragsgivning till energibesparande åtgärder och strängare tillämpning av administrativa åtgärder än den högre. Det är viktigt att konstatera att de senaste elprognoserna bygger på antaganden om en lägre tillväxt av industriproduktionen och BNP än vad som förutsattes i 1975 års prognos och innebär en bättre anpassning till verkligheten. Elprognoserna förutsätter fullt kapacitetsutnyttjande i industrin. En förbättrad konjunktur ligger sålunda inom ramen för de prognosvärden som industriverket anger. 1975 års prognosvärde har alltså med dessa antaganden i industriverkets senaste prognos reducerats med ca 35 TWh. Innevarande kalenderår beräknas elförbrukningen uppgå till knappt 90 TWh. Enligt den prognos som 1975 års riksdagsbeslut baserades på skulle elförbrukningen i år ha uppgått till ca 105 TWh. Skillnaden motsvarar den ungefärliga årsproduktionen vid tre kärnkraftsaggregat. Jag kan mot denna bakgrund konstatera att 1975 års prognos för förbrukning av el år 1985 inte längre är aktuell och att den därför inte kan ligga till grund för den fortsatta utbyggnadsplanen inom elsektorn i detta tidsperspektiv. Svaret på Pär Granstedts fråga är alltså ja i vad avser behovet av elproduktionsanläggningar år 1985. Regeringens bedömningar rörande den framtida elproduktionen kommer att redovisas i sitt sammanhang i det kommande energibeslutet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var att bedömningen av elbehovet anfördes som huvudargument för den kärnkraftsutbyggnad som beslutades 1975. Då sades, att för att man skulle kunna klara av den tillväxt av elanvändningen, som förutsågs, vad det nödvändigt att bygga ut kärnkraften tillatt omfatta 13 kärnkraftverk år 1985. Man medgav visserligen att det fanns problem förknippade med kärnkraften, men eftersom det var så angeläget att täcka elbehovet var man beredd att acceptera dem. Nu kan vi alltså konstatera att den här ökningen av elbehovet med all sannolikhet inte kommer att inträffa. Om de nuvarande prognoserna håller streck, innebär det en skillnad i förhållande till 1975 års prognoser, motsvarande ungefär halva kärnkraftsprogrammet. Det skulle alltså betyda, att om vi i övrigt genomförde 1975 års energibeslut till punkt och pricka, skulle vi när det gäller kärnkraften klara oss med ungefär de sex reaktorer som f.n. är i drift. Mot denna bakgrund borde man, enligt min mening, kunna enas om att det kärnkraftsprogram som beslutades 1975 inte längre är aktuellt. Förändringen av energiprognosen bygger dessutom i stor utsträckning på den spontana energihushållning som vi har fått efter 1975. Det torde därför vara ganska uppenbart, att med en mera ambitiös satsning på energihushåll ning och på utbyggnad av andra energikällor blir handlingsfriheten beträffande kärnkraften ännu större. Detta framgår dessutom av de alternativ som energikommissionen har räknat fram. För den dagsaktuella debatten är det intressant att konstatera, att om vi skulle ta några kärnkraftverk i drift nu, skulle vi vara tvungna att ta andra kraftverk ur drift. De kraftverk som vi skulle vara tvungna att ta ur drift är inte oljekondenskraftverk utan ekonomiskt tilltalande kraftverk som vattenkraftverk och kraftvärmeverk. Detta gör att den ibland upphetsade debatten om t.ex. Ringhals 3 och Forsmark 1 verkar anmärkningsvärt obefogad.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att skapa ersättningsarbeten för de 250 arbetstillfällen som upphört i Adakfältets gruvor. Från den 1 juni 1973 till utgången av december 1977 har tio företag i Norsjö kommun beviljats lokaliseringsstöd med tillsammans drygt 18 milj.kr. Vid årsskiftet 1977-1978 hade de aktuella företagen ökat sin sysselsättning med 163 personer sedan beslut fattats om stöd till resp. företag. Genom dessa statliga stödåtgärder har alltså flertalet av de sysselsättningstillfällen som förloras genom nedläggningen av Adakfältet ersatts. Regeringen kommer naturligtvis även framgent att i en positiv anda pröva varje framställning om regionalpolitiskt stöd till seriösa projekt, som kan leda till nya sysselsättningstillfällen i kommunen. Jag vill också nämna att Norsjö kommun och företrädare för berörda departement f. n. diskuterar hur kommunen skall kunna få större möjligheter att hyra ut lämpliga industrilokaler till småindustrin.

Herr talman! Först vill jag säga att jag verkligen förvånar mig över svaret. Här går industriministern tillbaka till utredningstillfället för att finna täckning för en utveckling, som skulle kompensera den nedläggning som skedde långt senare och som jag har frågat om. Låt mig bara säga, industriministern, att nedläggningen av gruvdriften i Adakfältet har kraftigt bidragit till dagens mycket höga arbetslöshet i Norsjö kommun. På arbetsförmedlingen i kommundelen Malå finns i dag 190 människor anmälda arbetslösa och i centralorten Norsjö 120. I Norsjö kommun har man i dag 28 arbetslösa för varje ledigt jobb som arbetsförmedlingen kan erbjuda. Jag undrar om det Nr 159 finns någon kommun i landet som har så många arbetslösa på varje utbud av Onsdagen den lediga jobb. Till alla problem har den senaste tiden kommit ovissheten om 31 maj 1978 Algots fabrik i Norsjö. Mot denna bakgrund har ersättningen för de 250 jobb som försvann vid nedläggningen av gruvdriften i Rutjebäcken och Adakgruvan varit så angelägen för bygden och för hela Västerbotten att man här har engagerat sig på bred front. Gruvbyarna i Adakfältet har nu tömts på folk. I Rutjebäcken nedläggning av fanns ännu för ett par år sedan 22 gruvlägenheter. Nu är bara två bebodda. I driften vid gruvor Adakgruvan bodde för ett par år sedan 45 familjer. Nu finns där fem kvar. na i Adakfältet Gruvbyns Konsum och privataffär har lagts ned. Posten stängdes den I maj i år. Folkets hus har sålts och kommer att flyttas. Minigolfbanan håller på att rivas. Allt detta händer i det av centern regerade Sverige i en glesbygd som nu håller på att utplånas. Såsom en motvikt mot denna utveckling har man hoppats på ersättningsjobb. Men den kommitté som har arbetat med att skapa arbetstillfällen i stället för gruvdriften i Adak har egentligen bara haft ett projekt. Det skrinlades för några år sedan men är nu aktuellt igen. Det vet industriministern. Jag skulle vilja fråga: Vad döljer sig bakom svarets kryptiska avslutning? Är det det aktuella projekt som man resonerade med departementet om för ett tag sedan eller är det något, som man inte ens känner till i Norsjö kommun? Där är man i dag helt förtvivlad över att departementet inte gör någonting för att lösa de mycket akuta problem som kommunen nu brottas med. Industriministern vet säkert att det är ett projekt som har vandrat upp till regeringen, som nu ligger där och väntar på hantering och som skulle kunna innebära en betydande satsning för kommunen. Men företaget håller nu på att ge upp i förtvivlan.
Herr talman! Arne Nygren vet mycket väl att vi arbetat intensivt med problemen i Norsjö. Bakom sista delen av mitt svar döljer sig helt enkelt de fortlöpande kontakter vi har med kommunens företrädare för att förbereda och underlätta för industrietableringar. Det gäller också ett konkret projekt, och Arne Nygren vet, förmodar jag, att projektet inte är utan komplikationer. Vi har ändå att följa de regler och bestämmelser som fastställts i denna kammare beträffande hur regionalpolitiskt stöd skall kunna utgå till företag. Vi har dessutom tack vare den här regeringens insatser när det gäller regionalpolitiken också kunnat tillämpa offertsystemet, men inom de angivna ramarna måste de projekt som man skall kunna ge samhälleligt stöd också kunna placeras. Det är det som är problemet, Arne Nygren.

Herr talman! Får jag bara säga att sedan herr Åsling blev industriminister har ingenting hänt när det gäller ersättningsjobb till Norsjö kommun. Det är närmast detta jag skulle vilja erinra om. När man nu har ett projekt som är seriöst och som redan är företagsmässigt förankrat i kommunen och av vilket det gäller att nu bygga ut en ny etapp, hoppas jag att regeringen kommer att agera så snabbt som möjligt. Ganska lång tid efter det att man från kommunens sida varit uppe på departementet och fått löfte om att kontakt skulle komma att tas med företaget, fick jag besked, herr Åsling, om att någon sådan kontakt ännu inte hade tagits därför att man inte hunnit med detta. Det är klart att man i vissa bygder i dag känner hopplöshet och misströstar därför att ingenting händer med alla vackra löften som givits om ersättningsjobb.

Herr talman! Birger Rosqvist har, mot bakgrund av nedläggningen av glashyttan i Björkshult, frågat statsministern vad han har att säga till människor som inte längre tror på tidigare utfästelser från styrande politiker. Frågan har överlämnats till mig. Frågan om fortsatt drift vid Björkshults glasbruk har varit uppe i riksdagen vid två tidigare tillfällen i år. Jag har därvid deklarerat att statligt stöd kan komma i fråga endast om de företagsekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna för företaget kan bedömas vara sådana att en statlig satsning är försvarbar. Kalkyler som visar att dessa förutsättningar är uppfyllda har inte presenterats. Några utfästelser som inte infriats har inte gjorts i detta fall, varken i riksdagen eller annorstädes. Birger Rosqvist tar i sin fråga upp Björkshult som exempel. Vilka fall han syftar på där utfästelser har gjorts men inte infriats framgår ej av frågan, och jag kan följaktligen inte gå i ytterligare svaromål.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Den som känner sig bedragen blir bitter. Människor i Högsby kommun och Björkshult är bittra av den anledningen att såväl utfästelser före ett val som uttalanden senare har förespeglat fortsatt sysselsättning i Björkshult. För det första skulle ett centerparti i regeringsställning alldeles speciellt värna om möjligheten för små samhällen och små företag att leva vidare. För det andra skulle strukturförändringar och rationaliseringar inte genomföras om de skulle medföra försämrade levnadsbetingelser för männi För det tredje har, sedan centern fått hand om regionalpolitiken, Högsby kommun — där Björkshult ligger — förklarats vara en kommun som är en s.k. grå zon, där speciella hänsyn skulle tas till behovet av ett utvecklat näringsliv. Avveckling av näringsgrenar och arbetsplatser innan någon som helst annan industri förmåtts etablera sig och ersätta förlorade arbetsplatser skulle ju motverkas i och med att man hittat på detta om grå zoner. För det fjärde: Statsministern har vid besök på platsen lovat att göra allt för att rädda jobben i Björkshult. För det femte: När industriministern sedan sade nej till ett statligt lån på 4 milj.kr. var företagets orderstock välfylld, men strukturomvandlingen, sade industriministern, är på gång i glasindustrin, och den skulle störas om Björkshult fick sina 4 milj.kr. Det är detta, herr talman, som gjort att människors tilltro, främst till styrande politiker men också till politik och demokrati, kan helt försvinna. Jag hade väl väntat mig att statsministern, till vilken jag ställt frågan, på något sätt skulle komma med någon förklaring. Men nu är tydligen även frågor om förtroende inlemmade i herr Åslings doktrin. Även förtroendefrågor som rör demokrati, tilltro till partiprogram och tilltro till politiker är numera strukturfrågor, som ges en behandling där det rationaliseras på sådant sätt att de besvaras med jaså på en gång, tillsammans med 13 andra över ett vitt fält spännande viktiga frågor, av industriminister Nils Åsling från centerpartiet.
Herr talman! Om timmen inte vore så sen, herr talman, skulle det finnas mycket att säga om Birger Rosqvists allmänna kommentarer kring frågan. Nu får jag inskränka mig till att ge några sakliga kommentarer. Det har nyligen hållits två ganska långa riksdagsdebatter i den här frågan. Jag vill faktiskt allvarligt ifrågasätta, om Birger Rosqvist gjort sig besvär med att gå igenom de debatterna. Statsmakterna har lagt fast riktlinjerna för det regionalpolitiska stödet. Jag stöder riksdagens beslut. Regeringen har att hålla sig till detta beslut och till de författningar som gäller för de enskilda ärendena. Detta kan inte vara obekant för frågeställaren. Birger Rosqvist måste väl ändå vara medveten om att de beslut som riksdagen fattar skall vara vägledande för regeringens arbete. Stödet till Björkshult skulle, med de kalkyler som har presenterats, stå i direkt strid med det åtgärdsprogram för branschen som regeringen fastställde på våren 1977.
Herr talman! Birger Rosqvist har gjort sig besväret att gå igenom de debattomgångar som industriministern Nils Åsling har haft med min partivän Bernt Nilsson, bl.a. i den här frågan. Jag har också kunnat analysera de debatterna, och på basis av dem har jag ställt min fråga. Det är ju ändå industriministern som ligger bakom filosofin om de grå zonerna. Här lägger man ned en industri innan någonting annat har kommit i stället.

Människorna blir bittra och undrar vad vi politiker håller på med. Jag tycker att de synpunkterna inte borde vara främmande för industriministern.

Herr talman! Björn Körlof har frågat arbetsmarknadsministern om han vill vidta åtgärder så att domänverket och ASSI bättre än vad som synes vara fallet anpassar sin verksamhet avseende avverkning av timmer i Särna och Idre revir samt transport av timmer från Gästrikland till sågverk i norra Dalarna i överensstämmelse med regeringens sysselsättningsoch regionalpolitik. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Enligt vad jag inhämtat sker avverkningen såväl i Dalarna som i Gästrikland enligt uppgjorda långsiktsplaner. På grund av svårigheter för domänverket att anskaffa egen arbetskraft i norra Dalarna har verket måst anlita entreprenör för att få fram utlovad kvantitet timmer till sina kunder. Den i frågan angivna transporten av timmer från Gästrikland till ett sågverk i Dalarna beror på en av ASSI begärd tillfällig minskning av leveranserna till Skinnskatteberg av ca 6 000 m?. Denna kvantitet har därför sålts till ett sågverk vid Siljan. Jag kan inte finna att domänverkets i frågan angivna åtgärder strider mot regeringens regionalpolitiska intentioner, tvärtom synes verket genom sina leveranser medverka till att sågverken i Dalarna kan bibehålla eller t.o.m. öka sin produktion. Jag vill i övrigt erinra om de av riksdagen fastställda grunderna för domänverkets förvaltning av statens skogar, som innebär att verksamheten skall ha en strikt ekonomisk inriktning. Jag har ingen formell möjlighet att ingripa mot verkets leveransplanering.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min fråga. Frågan ställdes mot bakgrund av att många människor i de bygder det här är fråga om ställde sig minst sagt förvånade till de uppgifter som cirkulerade om att arbetskraft flögs in från annat län till en bygd som har svårartade sysselsättningsproblem. Samma förundran kan också spåras när det gäller sysselsättningssituationen vid ASSI:s såg i Horndal och de timmertransporter som man upplevde gick sågen förbi, trots att den enligt mångas uppfattning låg närmast till hands för att utföra uppsågningen av timret och att man därmed kunde underlättat den besvärliga situationen i Horndal. I hela Dalarna är ungdomsarbetslösheten f. n. 31 96. Av de 3 300 arbetslösa som sökte arbete i april var I 000 män och kvinnor under 25 år. Av de 1 000 som f. n. är helt arbetslösa har 350 varit utan jobb flera månader. Detta är litet grand av bakgrunden till att man ställer sig litet undrande. Jag är tacksam för att industriministern med sitt svar klarlagt vissa förhållanden genom de uppgifter som han har lämnat i svaret — uppgifter som för mig var svåråtkomliga. Vad gäller transporten av timmer från Gästrikland till ett sågverk vid Siljan, har jag en viss förståelse för att man i Horndal ser med förundran på dessa transporter till ett sågverk som enligt uppgift har nog med timmer samtidigt som situationen är svår i Horndal. När jag ställde frågan om detta står i överensstämmelse med regeringens sysselsättningsoch regionalpolitik har jag uppfattat politiken så att ambitionen bl.a. är att bygga upp slagkraftiga lokala arbetsmarknader som förmår att ta stötar. Denna inflygning av arbetskraft tycker jag inte är riktigt i överensstämmelse med denna politik. Jag är fullt medveten om att domänverket arbetar under konkurrens och skall sköta sin verksamhet enligt strikt ekonomiska principer, men det bör genom den här debatten också vara klarlagt att sådana här aktiviteter som man ägnar sig åt kan få effekter vad gäller den lokala ortsbefolkningens uppfattning om företagets ansvar för arbetskraft och sysselsättning inom bygden där de arbetar. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Får jag bara tillägga att vad på mig ankommer skall förhandlingarna komma i gång under juni månad. Det är min definition av uttrycket ”så snart som möjligt”, och då tänker jag mig inte den 30 juni utan ett väsentligt tidigare datum. Det ankommer inte bara på mig att avgöra när förhandlingarna kan slutföras, men min förhoppning är att vi också skall slutföra dem så snart som möjligt.

Herr talman! Erik Wärnberg har frågat mig när regeringen kommer att lägga en proposition om en lag mot skatteflykt. En till företagsskatteberedningen knuten expertgrupp har i betänkandet Allmän skatteflyktsklausul lagt fram förslag om hur en s.k. generalklausul mot skatteflykt skulle kunna utformas. Det betänkandet har remissbehandlats, varvid flertalet remissinstanser i princip var positiva, medan remissutfallet var splittrat i fråga om betydelsefulla delproblem och specialregler. Ett omfattande beredningsarbete har därefter genomförts inom budgetdepartementet. En utgångspunkt i det arbetet har varit att ge förslaget en sådan utformning att rättssäkerhetsoch effektivitetskraven samtidigt skulle bli tillgodosedda. Ett förslag, som i vissa avseenden innebär betydelsefulla förändringar jämfört med det ursprungliga förslaget, har nu utarbetats. Jag anser — med hänsyn till ärendets principiella vikt — att det sålunda överarbetade förslaget bör remissbehandlas. Detta kommer att ske inom kort. Efter det att synpunkter från myndigheter och organisationer inhämtats kommer regeringen att fullfölja beredningsarbetet.

i IR : Å Torsdagen den Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min 1 juni 1978 fråga. AR Det finns två orsaker till att jag har ställt frågan. Den ena är att skatteutskottet under två riksmöten har lurats av propositionsförteckningar för proposition om som regeringen har delgett riksdagen, i vilka UPpgivits att PrOpOSiNON om en en lag mot skatteallmän skatteflyktsklausul skulle föreläggas riksdagen. Dessa löften från flykt regeringen har gjort att skatteutskottet har uppskjutit behandlingen av en partimotion från socialdemokraterna. I den motionen hade den aktuella frågan på ett utförligt sätt behandlats. Enligt traditionen i skatteutskottet brukar man avvakta med behandlingen av motioner om en proposition i ämnet aviserats inom den närmaste tiden. I detta fall har propositionsaviseringarna funnits på de definitiva listorna, och utskottet har därför givetvis förutsatt att något skulle hända från regeringens sida. Så har emellertid inte skett. Det är litet pinsamt för en utskottsordförande att upplysa motionärerna om att en motion som väcktes under allmänna motionstiden 1977 ännu inte har upptagits till behandling i utskottet, trots att två vårsessioner och en höstsession har förflutit sedan motionen väcktes. Den andra orsaken till att jag har ställt frågan kanske ändå är viktigare — att inget har blivit gjort i sakfrågan. Medan regeringen funderar på om man skall göra något generellt i skatteflyktsfrågorna och skatteutskottet låter lura sig av löften om propositioner fortsätter skatteflykten. Vi har ett hårt skattetryck här i landet, och det blir inte bättre av att en del skattskyldiga med avsevärd skattekraft lyckas hitta hål i skattelagarna eller deras tillämpning och därmed vältrar över skattebördorna på andra. Under den period jag hade förmånen att vara ordförande i företagsskatteberedningen använde vi lång tid till att utreda och lägga fram förslag för att täppa till skatteflyktshål. Detta var helt enligt direktiven och de uttalanden som har gjorts av riksdagen. Jag kan bara nämna handel med vinstbolag, partsrederiernas beskattning, problematiken med fåmansbolagen och övergång från kontant till bokföringsmässig redovisning, för att visa exempel där skatteflykten tillsammans handlade om miljardbelopp. Många flera exempel kan radas upp, men de nämnda visar hur viktigt det är att någonting blir gjort. Utredningens förslag, som i huvudsak accepterades av den tidigare regeringen, bifölls sedan av riksdagen. Men man kom ständigt för sent. Man var rädd för retroaktivitet, och skatteflyktingarna var alltid ett steg före. Det verkar nu som om den nya regeringen inte skulle vara lika intresserad som den gamla av att ta till vara företagsskatteberedningens förslag eller hitta på nya initiativ för att täppa till skatteflyktshål. Jag kan bara beklaga att regeringen har fördröjt detta ärende. Svaret i dag tycker jag är negativt, för det säger inget om huruvida vi någonsin kommer att få ett lagförslag mot generell skatteflykt. Vi får nu vänta till hösten med att behandla den socialdemokratiska motionen. Det är min förhoppning att skatteutskottet då skall visa den 8 handlingskraft som regeringen tydligen har saknat och självt ta initiativ till en lag i den här frågan.
Herr talman! Jag vill försäkra att herr Wärnberg har fel när han säger att ingenting har gjorts för att bekämpa skattefusk och skatteflykt under de gångna åren.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att ingenting blivit gjort. Den effektiva taxeringsorganisation som har genomförts kom till efter ett principbeslut som redan var fattat av riksdagen. Det var alltså ingenting nytt. Budgetministern har räknat upp förslag som han tänker förelägga riksdagen. Det är bra. Men vi har inte sett dessa förslag än. Budgetministern har talat om att han tänker lägga fram förslag om en allmän skatteflyktsparagraf i två år nu, men förslaget har ännu inte kommit. Det har alltså ingenting skett. Det är min uppfattning. Jag är medveten om att detta är en rättssäkerhetsfråga. Det är önskvärt att det är möjligt att i förväg få reda på om en transaktion är laglig eller inte. Jag tror att en generalklausul kan utformas så, att den tillgodoser rättmätiga krav i detta avseende. Jag tror t.o.m. att arbetsgruppen hade utformat ett förslag som tillgodosåg sådana krav. Men jag skulle vilja svänga litet grand på denna fråga.
Men rörande ett förslag om allmän skatteflykt är det förvisso också fel att säga att ingenting blivit gjort. Såsom påpekas i svaret, har vi genomfört ett omfattande beredningsarbete för att få ett så bra förslag som möjligt.
Vem är det egentligen som tillgodoser rättssäkerheten för alla de lojala skattebetalare som betalar sin skatt och som får för hög skattebörda därför att andra lyckats hitta hål i skattelagarna som gjort att de inte betalar sin del av bördan? Vi får aldrig driva rättssäkerhetskravet så långt att bara de som leker på lagstift ningens utkanter har rättssäkerhet, medan de som inte har tillgång till juridisk expert och som inte har rymligt samvete bara har att betala vad andra lyckas slippa undan.
Jag har den utgångspunkten — jag hoppas att herr Wärnberg delar den —att vi i första hand skall bekämpa skattefusk och skatteflykt med speciallagstiftning. Gör man sedan en skatteflyktsklausul, skall den vara ett bra komplement. Men jag har det kravet att vi skall vara säkra på att ett sådant förslag på ett tillfredsställande sätt beaktar människors integritet och rättssäkerhet.
Jag skulle nästan vilja göra tvärtemot vad en del har tänkt göra nu, nämligen be de lojala skattebetalarna om ursäkt för att vi skattelagstiftare inte lyckats skapa en lagstiftning som har förhindrat skatteundandragande, i stället för att be dem om ursäkt som har blivit föremål för någon eventuell undersökning, om misstanke har förelegat. En allmän skatteflyktsparagraf klarar inte av alla problem. Det är jag medveten om. Men den kan göra nytta i väldigt många fall.
Det arbetet har varit besvärligare än vad jag trodde. Underlaget var inte tillräckligt. Men vi har arbetat, och nu finns ett förslag som jag tycker är hyggligt. Jag hoppas att remissinstanserna kommer att tycka detsamma. Gör de det, kommer förslaget. Känner jag att det är ett bra förslag, kommer det att gå till riksdagen.
Kampen mot skatteflykten måste fortsätta på alla områden, också med ändringar av skattesystemets regelverk. Skatteutskottet har exempelvis nyligen pekat på vissa avarter inom bostadsbeskattningen, men regeringen gör såvitt jag har kunnat förstå ingenting där heller. Det lilla som har hänt har i stället snarare gått i uppmjukande riktning.
Men jag vill vara övertygad om att det fyller de krav jag vill ställa i fråga om rättssäkerhet och integritet, innan det skall framläggas.